Herr talman! Att vara ung och inte ha något arbete måste vara oerhört svårt. I propositionen och i det betänkande vi nu diskuterar kan vi läsa att arbetslöshetssiffrorna har gått ned och att sysselsättningsläget för ungdomar har förbättrats. Men så länge 30 000 ungdomar är helt utan arbete är situationen långt ifrån tillfredsställande. 22 000 av dessa ungdomar är mellan 20 och 24 år. Det handlar i många fall om svårigheter att finna jobb som motsvarar ens utbildning. Det är verkligen angeläget att, precis som det står i betänkandet, höja den grundläggande yrkesutbildningens kvalitet, och det brådskar med en modernisering av yrkesutbildningen. Vi har i centerpartiet länge framhållit att utbildningen måste moderniseras och att en uppdatering inte längre får stå tillbaka för utredningsarbeten och försök. Att bereda ungdomar utbildning och arbete är en oerhört viktig uppgift för samhället. Förutom 30 000 arbetslösa ungdomar i dag har vi 36 000 som är föremål för särskilda ungdomsåtgärder, bl.a. i ungdomslag. Vi i centerpartiet har i en kommittémotion begärt att ett förslag skall arbetas fram till ett sammanhållet uppföljningsansvar för ungdomar i åldern 16-24 år. I detta skall ingå att kommunerna har huvudansvaret för de praktiska insatserna mot ungdomsarbetslösheten. Insatserna bör inriktas på att utgöra ett led i ungdomarnas utbildning, deras val av yrke och yrkespraktik. Som hittills skall arbetsmarknadsverket ha det direkta ansvaret för att ungdomarna så snabbt som möjligt placeras på den öppna arbetsmarknaden. Statsbidraget till kommunerna kan utformas på sätt som motsvarar det nuvarande bidraget till kommunernas uppföljningsverksamhet. Den av oss förordade stödformen skall ge ungdomar yrkespraktik över hela arbetsmarknaden — detta är viktigt! Vi är dock medvetna om att en utredning och efterföljande åtgärder kan ta tid. I avvaktan på att en sådan reform som vi föreslår genomförs, förordar vi fortsatt heltidsarbete i ungdomslag men vill framför allt ha en ökad satsning på inskolningsplatser. Vi anser att fördelningen av antalet platser skall vara 10 000 platser i ungdomslag och 10 000 inskolningsplatser. Enligt centerpartiet måste målsättningen vara att ungdomarna skall placeras över hela arbetsmarknaden. Fler inskolningsplatser ökar möjligheterna att vinna inträde i näringslivet — på den privata arbetsmarknaden. Det är där den framtida sysselsättningsökningen i stor utsträckning kommer att ske. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 12, 51 och 54. Herr talman! När jag sedan går över till att tala om sysselsättningsskapande åtgärder för handikappade vill jag först av allt stryka under att rätten till arbete skall gälla alla vuxna människor i vårt samhälle. Som det är i dag slås 93 Att kraven på de arbetssökande har stigit speglas i bl.a. arbetslöshetsstatistiken för de handikappade. Det är en kraftig ökning som skett även det senaste året. Först och främst är det angeläget att den öppna arbetsmarknaden blir öppen i ordets egentliga bemärkelse. Det ställer ökade krav på insatser från bl.a. skolans sida när det gäller att underlätta övergången för eleverna från skola till arbete. Ja, över huvud taget måste ansträngningarna öka för att underlätta för arbetshandikappade att komma ut på arbetsmarknaden. Om inte arbetshandikappade erhåller arbete uppstår samhällsekonomiska kostnader inom andra områden, kostnader som inte analyseras och debatteras och som inte är utsatta för hårdhänta budgetmanglingar. Som exempel kan nämnas att kostnaden inom sjukförsäkringen är nära nog densamma som lönekostnaden, och inom pensionssystemet är den 65 96 av lönekostnaden. Att ett arbete är att föredra ur allmänmänskligt perspektiv behöver väl inte ens sägas! Att inte behövas är det mest fruktansvärda av allt. Vi har från centerpartiet föreslagit att en samhällsekonomisk studie skall göras beträffande de arbetshandikappades rätt till arbete. Men vi anser också att reglerna för lönebidrag skall ändras, så att ramarna för antalet platser hos olika arbetsgivare tas bort. På det sättet skulle arbetstillgången för de handikappade kunna förbättras väsentligt. Vi menar att de av oss föreslagna åtgärderna borde kunna prövas inom det av regeringen föreslagna försöket med flexibilitet i lönebidragssystemet. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 58, 63 och 65. Lönebidrag underlättar när handikappade söker arbete och underlättar också utslussningen från Samhall. När det sedan, herr talman, gäller Samhall förespråkar vi i centerpartiet en ytterligare ökning av verksamheten där i enlighet med företagets anslagsframställning. Det innebär ca 1 200 nya platser i stället för de 350 som regeringen föreslår. Vi anser att en sådan satsning är väl motiverad, inte minst med hänsyn till att den registrerade arbetslösheten bland de handikappade är högre än den någonsin varit. Det finns, som vi ser det, inte skäl att avstå från de möjligheter som Samhall här har pekat på. Vi vet att det tillkommer nya grupper av sökande till Samhall. Dit hör bl.a. ett stort antal människor som, enligt samhällets intentioner, flyttar ut från de avvecklade institutionerna inom psykiatri och omsorgsvård. Vi har människor med missbruksproblem och även många invandrare, för vilka ett arbete genom Samhall kanske är enda möjligheten. Antalet förtidspensionärer fortsätter att öka. Ett stort antal av dessa kan hänföras till den kategori som förtidspensionerats av just arbetsmarknadsskäl, dvs. den pensionerade skulle kunna ha ett arbete om det kunde erbjudas ett som passade vederbörandes förutsättningar. När man sedan från Samhall beräknar merkostnaden för varje arbetstillfälle till endast 80 000 kr. är en utökning av antalet platser dessutom ekonomiskt intressant både i samhällsekonomiskt och i statsfinansiellt perspektiv. Vi anser också att Samhall skall ges mer långsiktiga mål och ramar för sin verksamhet. Med hänsyn till att det råder stor politisk enighet om Samhalls uppgifter borde vi också kunna enas om att underlätta Samhalls planering.

Herr talman! Jag tänkte beröra ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Regeringen har i år presenterat ett hundrapunktsprogram för Sveriges ungdomar. Man påstår sig ha ”tagit ett samlat grepp över ungdomsfrågorna” och säger att situationen för ungdomarna förbättras i och med detta initiativ. När det gäller arbetslösheten presenteras emellertid inget nytt. Regeringen tänker enbart fortsätta sin satsning på särlösningar. Offensiva satsningar som ger ungdomen fasta jobb med en lön att leva på saknas. Ungdomsarbetslösheten är i grunden en del av den övriga arbetslösheten. Det är alltså inget problem för sig utan en del av allt det övriga. Men arbetslösheten bland unga människor är särskilt allvarlig, eftersom det handlar om deras första möte med arbetsmarknaden. På sikt kan därför unga människor som tvingas till arbetslöshet få betydligt större problem än äldre. Såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar i vårt land har försökt göra kampen mot arbetslöshet till en fråga om att komma på nya typer av särlösningar, vilkas främsta syfte tycks ha varit att dölja de besvärande ungdomsarbetslöshetssiffrorna. Oavsett om namnet varit yrkesintroduktion, ungdomsslussar, ungdomsplatser eller ungdomslag har de ett gemensamt. Det handlar om särlösningar som gör att de unga försvinner ur den ”officiella” arbetslöshetsstatistiken. Alla dessa sysselsättningar är lågt eller mycket lågt betalda, vilket gör dem omöjliga att leva på. Den enda riktiga linjen i kampen mot ungdomsarbetslösheten är den som skapar nya fasta jobb med löner som det går att leva på. Det finns i dag stora behov av mer personal inom barnomsorgen, inom äldreomsorgen, inom hälsooch sjukvården, inom utbildningen och på kulturområdet. Det handlar således om grundläggande mänskliga och samhälleliga behov som måste tillgodoses. Många nya jobb kan dessutom växa fram genom en satsning på ökad förädling inom den svenska industrin. En utbyggnad av den offentliga sektorn vad gäller omsorg och utbildning bör alltså gå hand i hand med en utbyggnad av samhällsägda förädlingsindustrier. Det är på detta sätt som parollen ”fasta jobb med lön att leva på” kan förverkligas. I dag existerar dock en mängd både säroch tvångslösningar gentemot de unga på arbetsmarknaden. Ungdomsplatserna infördes 1981 och gäller ungdomar mellan 16 och 17 år. I årets budgetproposition har regeringen anslagit pengar för 21 000 ungdomsplatser. De unga arbetar åtta timmar per dag mot en lön på blott ca 120 kr. per dag. Här hamnar alla de unga människor som inte vill fortsätta i gymnasieskolan eller som inte kommit in i den. Skolmyndigheterna har fortfarande ansvaret för dessa unga. Även om det är sagt att ”ungdomsplatsare” inte skall utföra fast anställds arbetsuppgifter, så är detta ofta fallet. Många gör alltså riktiga arbetsinsatser men betalas med kusligt låga löner. Ungdomslagen infördes 1984 och gäller åldersgruppen 18-19 år. Avsikten är att kommunerna via ungdomslagen skall få bort alla ungdomar i denna åldersgrupp från öppen arbetslöshet. I ungdomslagen arbetar de unga fyra timmar per dag mot en dagsersättning på ca 120 kr. Flertalet finns inom den offentliga sektorn. Också här är det sagt att ”ungdomslagarna” inte skall utföra arbetsuppgifter som borde utföras av fast anställd personel. Men i verkligheten spelar ”ungdomslagare” på många ställen en viktig roll. Det finns exempel på fritidsgårdar, daghem, vårdcentraler och sjukhus där man kallt räknar med ungdomslag för att arbetsuppgifterna skall kunna lösas. På grund av att ”ungdomslagare” bara får arbeta fyra timmar per dag ges de en lön som det inte går att leva på. Det tvingar dessa myndiga människor att bo kvar hos sina föräldrar eller att uppsöka socialbyrån för att få hjälp. Inget av alternativen är särskilt uppmuntrande under de första åren som myndig människa. Det gemensamma för dessa två i dag existerande särlösningar för de unga är att de på intet sätt skapar fler fasta jobb. Den dag man fyller 20 år är man utan jobb igen. Det skapar inte trygghet för framtiden. Ungdomslagen skapar inte ens trygghet för nästa dag, eftersom det inte finns någon ordentlig anställningstrygghet för ”ungdomslagare”. De kan bli uppsagda från en dag till en annan. I vissa fall kan det handla om något längre tid, men det är långt ifrån fråga om normal anställningstrygghet. Inte heller har de rätt till betald semester. Inskolningsplatser är det senaste draget från riksdagens socialdemokrater och borgare för att dölja arbetslösheten. Våren 1986 röstades förslaget igenom, och hösten samma år slöt LO, PTK och SAF avtal om inskolningsplatserna. Avtalen påstås ge de unga en chans att få en plats i industriarbete. Det låter vackert, men ett närmare studium visar att det inte handlar om annat än ”statssubventionerade provanställningar”. Faktum är att för den sexmånadersanställning som inskolningsplatserna omfattar har arbetsgivaren trumf på hand. Arbetsköparen avgör vem som skall anställas. Dessutom får han halva lönen betald av staten för arbetsuppgifter som ändå skulle vara nödvändiga att utföra. När de sex månaderna har gått avgör arbetsköparen hur det blir i fortsättningen. Det rör sig med andra ord om statssubventionerad provanställning. De 250 milj.kr. som regeringen även i år lägger ned på projektet skulle komma till mycket bättre användning om de satsades på nya jobb inom sjukoch hälsovård, barnomsorg, fritid och kultur. Där skulle de unga kunna ges nya fasta jobb med riktiga löner. Man kan ifrågasätta tvångskaraktären i dessa modeller. Den som inte är med ställs utan allt ekonomiskt stöd. Likaså är vi i vpk kritiska till olika modeller där de unga i flertalet fall utför nyttiga arbeten för samhället utan att för den skull ges möjlighet till fast anställning. Yrkesstolthet, självkänsla och självförtroende är egenskaper som i mycket hög grad kan växa fram, om de uppgifter som i dag utförs av framför allt ungdomslag omvandlas till fasta arbetstillfällen. Behoven finns bevislingen. Vissa fritidsgårdar och daghem kan bara gå för halv maskin när ungdomslagsanställda inte kommer eller saknas. För att ge ungdomen rätt till arbete duger det inte med tvångsoch särlösningar. I och med att regeringen infört dessa särlösningar har man gjort ungdomarna till ett B-lag på arbetsmarknaden. De ställs utan vissa grundläg Prot. 1987/88:99 gande rättigheter, ges låga löner och har en oviss framtid. Trots dagens 13 april 1988 högkonjunktur är det nästan omöjligt att få en fast heltidsanställning innan Arbetsmar knadspotidman fyllt 20 år. Mot denna bakgrund frågar vi oss vad som händer för ungdomen, när vårt ken land går in i en lågkonjunktur. Kommer regeringen att skapa ännu fler ungdomsfientliga särlösningar? Skall dessa särlösningar på allvar ersätta jobb som i dag utförs av fast anställd personal? Kommer man att flytta upp åldersgränserna för ungdomslag och på så sätt skapa ett C-lag i de yngsta åldersgrupperna, dvs. de som i dag går på ungdomsplatser? Vii vpk tycker att denna tänkta utveckling är skrämmande. Inte minst av den anledningen måste de särlösningar som i dag finns försvinna. I stället måste fasta jobb med en lön att leva på skapas. Utöver dessa särlösningar vet vi att tiotusentals ungdomar går i gymnasieskolan, trots att de helst av allt vill arbeta. Men i vetskap om att inga jobb finns att få fortsätter de i gymnasiet utan verklig studiemotivation med därav följande dåliga resultat. Det gör situationen än svårare för dem efter gymnasietiden. I några kommuner har man dessutom åstadkommit ytterligare särlösningar av särskilt otäck karaktär, t.ex. arbetstvång för att få socialbidrag. Det är en särlösning som inte bara präglas av människoförakt utan som också får negativa fackliga och sociala effekter. Exemplet visar hur särlösningar i arbetslöshetens Sverige börjar slå. Det krävs ytterligt stor vaksamhet från arbetarrörelsen mot de reaktionära idéer som nu växer fram i form av särlösningar. Vi anser, efter att ha studerat andra idéer till lösningar av problemet med ungdomsarbetslösheten, att den enda och riktiga vägen är en kraftfull åtgärdsplan för att tillgodose de många behov som finns inom områdena vård, omsorg, utbildning och kultur. En massiv satsning kan skapa många nya arbetstillfällen. I många av de specialåtgärder och särlösningar som finns i dag döljer sig också en mycket orättvis behandling av ungdomen, inte minst lönemässigt. Det är orättvisor mot de unga som också skiner igenom på andra områden, exempelvis vad gäller studiestöd och studielån. I samhället finns en otäck tendens att ungdomar anses som ”mindre värda” och tillåtna att angripa. Det har inneburit att myndighetsåldern i vårt land snart bara i teorin är 18 år och på allt fler ställen i praktiken 20 år. Detta gäller inte minst på arbetsmarknaden. Denna samhällsutveckling hotar redan i dag ungdomens rätt och värdighet. Det är för att bryta denna farliga och ungdomsfientliga utveckling som vpk med all kraft kämpar för ungdomens rätt till fast jobb med lön att leva på. Vi vet att stora behov finns i samhället. Genom att tillfredsställa dessa behov skapas också fasta och nya jobb. Denna syn är den verkligt optimistiska och offensiva. Vi tror i och för sig att ungdomskooperativ, rättvisa lärlingssystem och rejäla yrkesutbildningar kan spela en positiv roll för ungdomen. Men i grunden är problemet med ungdomsarbetslösheten så mycket djupare, och det måste därför också bekämpas med en politik som syftar till fasta jobb med lön att leva på. För att nå dit krävs utöver att tillfredsställa en rad samhälleliga behov 9” också kraftåtgärder mot storkapitalets penningspekulation och kapitalexport och en skärpt beskattning av storbolagsvinsterna. Herr talman! Så litet grand om de handikappades situation på arbetsmarknaden. Den har inte blivit bättre trots att arbetslösheten generellt har gått ned i landet. Påståendet att främjandelagen ”verkar genom sin existens” förefaller inte ha förankring i verkligheten. Ansvaret för främjandelagen och de handikappades arbetssituation måste nu tas på större allvar. Det krävs betydande insatser för att ändra på nuvarande förhållanden, dels i form av utökade resurser, dels genom en mer aktiv tillämpning av främjandelagen. Arbetsmarknadsverket måste använda alla de instrument det förfogar över för att ge handikappade arbete. Inom ramen för de verksamhetsplaner som utarbetas varje år inom arbetsmarknadsverket bör planer göras upp även för de handikappade. I dessa planer bör även finnas en redovisning över hur främjandelagen skall användas. Det är förvånande att man inte uttalar att allas rätt till arbete är något som skall gälla även de handikappade. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga vpk-reservationer som fogats till betänkandet.

Herr talman! Läget på arbetsmarknaden har stadigt förbättrats och sysselsättningen ökar för alla grupper. Vi har anledning att glädja oss åt att målet ”Arbete åt alla” inte är en ouppnåelig utopi. Målmedvetet arbete och uthållighet ger resultat som kan jämföras med de små, små stegens revolution. Vi kan konstatera att de i Sverige uppnådda resultaten utomlands betraktas som mer och mer revolutionerande. Men detta innebär inte att vi slår oss för bröstet — nej, tvärtom! Vi vill med ödmjukhet, öppenhet för alla goda idéer och respekt för människornas grundläggande behov fortsätta arbetet för alla människors rätt till arbete. Även i det goda arbetsmarknadsläget finns det både obalanser och utsatta grupper. Jag har att föra de sistnämndas talan i denna debatt, men för ordningens skull vill jag allra först yrka avslag på reservationerna 11-18, 33, 50-56 och 58-81. Herr talman! Ungdomar och handikappade är fortfarande mer utsatta än andra på den svenska arbetsmarknaden. Ungdomarnas sysselsättningsläge och åtgärder som syftar till att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden har fått ett stort utrymme även i årets budgetproposition, och regeringen har föreslagit betydande belopp både till ungdomslag och till inskolningsplatser.

Det nya för året är att moderaterna och folkpartiet föreslår lönebidragsfinansierade yrkesutbildningar för långtidsarbetslösa ungdomar resp. lönebidragsfinansierad lärlingsutbildning. Regeringens förslag angående åtgärder för de arbetslösa ungdomarna har kontinuerligt utvärderats och utvecklats. Riksdagens majoritet har gett sitt stöd för ansträngningarna att öppna dörrarna till arbetslivet för våra ungdomar. Vi har även i år i utskottet fått starkt stöd för denna grupp. De femton reservationer som fogats till betänkandet kan inte betecknas som ett genomarbetat, allvarligt menat alternativ till regeringens förslag. Fjorton av reservationerna är enpartireservationer, och den femtonde har vunnit stöd hos två av de borgerliga partierna. Utskottsmajoriteten har noga prövat aktuella motionsyrkanden och väl motiverat sina avslagsyrkanden, och därmed yrkar jag också avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan. Innan jag går vidare tänkte jag något beröra ett par frågor som har ställts till mig. Charlotte Branting tog upp frågan om den ökade arbetslösheten bland 20—-24-åringarna. Hon rådde oss socialdemokrater och utskottsmajoriteten att justera ingångslönerna för ungdomar och sänka socialavgifterna, och hon frågade varför vi socialdemokrater motsätter oss dessa förslag. Svaret är mycket enkelt: Det här är frågor som handläggs i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. När det gäller lärlingsutbildningen vill jag säga att vi för närvarande har ett ganska stort antal lärlingsutbildningsplatser. Hela den frågan har tidigare handlagts av utbildningsutskottet, och denna vår kommer vi också att få ta ställning till ett förslag från regeringen angående försöksverksamhet enligt den s.k. ÖGY-modellen med 5 000 platser. Denna försöksverksamhet kommer säkerligen att ge värdefulla erfarenheter, som sedan kan spridas vidare. Kersti Johansson berörde också ganska utförligt utbildningen för ungdomar och deras möjligheter att få arbete samt ungdomsoch inskolningsplatserna. Hon tyckte att regeringen inte gör nog. Jag vill emellertid citera några rader ur utskottsbetänkandet — helt enkelt läsa innantill: ”I första hand skall arbete på ordinarie villkor eller utbildning vara den normala lösningen för arbetssökande ungdomar. Placeringen i någon av de särskilda åtgärderna skall sålunda föregås av aktiva förmedlingsoch utbildningsinsatser. Placering på inskolningsplatser och i sista hand i ungdomslag skall alltså vara åtgärder som tillgrips när andra utvägar helt enkelt inte står till buds.” Det är alltså meningen att alla de andra åtgärderna prövas först. Jag vet också att det är så man arbetar på våra arbetsförmedlingar ute i landet. Just inskolningsplatserna kan ju öppna dörren till industrin, till det privata näringslivet. Det är bara att beklaga att det på flera områden inte har gått snabbare att få fram avtal. Herr talman! Vi kan av budgetpropositionen också utläsa att ca 40 90 av de medel som anvisas för arbetsmarknadspolitiska insatser är avsedda för åtgärder som är särskilt riktade till arbetshandikappade. Merparten av pengarna går till lönebidrag och arbete inom Samhall.

Denna väg kan ofta synas lång och krokig. Det kan finnas grindar som måste öppnas. Det är vår uppgift att stödja och underlätta, öppna grindar, att ge drivmedel och åkdon för denna resa. Arbetsmarknadsinstituten har en utomordentligt viktig uppgift när det gäller arbetshandikappade — ungdomar och vuxna — men även människor som på grund av sjukdom eller olycksfall riskerar att slås ut från arbetslivet, när de skall söka sin väg till eget arbete. Den ökning av resurserna till AMI som regeringen föreslår är ytterst välkommen. Projektet ”Arbete för unga handikappade” föreslås i årets budget få medel även fortsättningsvis. Därigenom kan vi erhålla värdefulla erfarenheter, så att vi kan utveckla metoder, som leder till arbete åt de handikappade ungdomarna. Flertalet av de aktuella arbetsmarknadspolitiska instrumenten är väl prövade, och de utvecklas ständigt för att de skall motsvara de aktuella behoven. Tillsammans med aktiva, förebyggande arbetsmiljöinsatser och effektivare användning av främjandelagens möjligheter kan vi säkert stoppa den hotande ökningen av arbetshandikappade som slås ut från eller aldrig - kommer in i arbetslivet. Till utskottets betänkande har fogats 24 reservationer mot utskottsmajoritetens förslag på detta område. Reservationerna gäller allmänna synpunkter, tillämpning av främjandelagen, lönebidragen, statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare och verksamheten inom Samhall. Splittringen bland reservanterna är näst intill total, och jag finner utskottsmajoritetens avslagsmotiveringar väl grundade. Flera av reservationerna är dessutom gamla bekanta, som åtskilliga gånger har debatterats i kammaren. Lönebidragsfrågorna har tagits upp av flera motionärer. Åtta av reservationerna gäller detta område. Antalet lönebidragsanställda uppgår i dag till 42 000, och riksdagen har årligen beslutat om ökade anslag samt prövat bidragens utformning. Även nu har vi att ta ställning till en ökning av anslagen, ökning av antalet platser i de allmännyttiga organisationerna och till en försöksverksamhet i två län för att skaffa erfarenheter av ett mer flexibelt bidragssystem. Krav på detta har framförts tidigare och framförs även i år. Motiveringarna har varit skiftande och haft olika utgångspunkter. Detta avspeglas även i årets reservationer från de borgerliga partierna. Herr talman! Jag vill i allt övrigt hänvisa till utskottets betänkande, yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Lahja Exners som vanligt mycket lågmälda profil tycker jag passar bra ihop med den erfarenhet som vi har av den mycket passiva arbetsmarknadspolitik som regeringen har fört sedan 1982. Lahja Exner säger att regeringen har löpande utvärderat och utvecklat arbetsmarknadspolitiken. Jag måste fråga: Vad är det för avgörande förändring som har skett under de senaste åren? Det måste ha hänt någonting som riksdagen inte känner till. Det är fråga om samma åtgärder som förut, det går till på samma sätt. Vad är det nya som har tillkommit? Det enda nya är Prot. 1987/88:99 väl att ni nu, efter långvarigt motstånd, törs försöka tömma ungdomslagen. — 13 april 1988 Det ligger ju förslag härom i tilläggsbudgeten. Det tycker vi är bra, men tänk om ni hade gjort detta från början. När det gäller Samhällsföretag, eller Samhall som det numera heter, och de arbetshandikappades situation skulle jag vilja säga ett par saker. I slutet av 1970-talet lade moderata samlingspartiet fram förslag om att den riktiga och konsekventa politiken vore att försöka pressa ned nivåerna på lönekostnadsbidragen från staten. Då fick vi veta att vi var fullständigt ansvarslösa. Ett genomförande av den plan som vi då lade fram skulle i stort sett innebära en katastrof, menade man. I dag har ni gått ännu längre. När det gällde de arbetshandikappade underströk vi också vikten av utslussningar i större utsträckning på den reguljära arbetsmarknaden. Det fick vi också kritik för. I dag berömmer ni er själva för att ha ökat utslussningen. Herr talman! Ytterligare en sak. Den har också med ungdomarna att göra. Hur kan det komma sig, Lahja Exner, att ni inte är beredda att införa en allmän arbetslöshetsförsäkring som också skulle omfatta ungdomar? Hur kan det komma sig att socialdemokratin är beredd att bibehålla ett system som innebär att ungdomarna får ett arbetslöshetsskydd som är utomordentligt mycket sämre än det som de har som har förmånen och möjligheten att kunna vara med i de begränsade arbetslöshetskassesystem som finns?

Herr talman! Arbetslöshetssiffrorna har gått ned, säger Lahja Exner. Det är riktigt, och även de särskilda insatserna har minskat betydligt i volym, men ändå är alltför många utan arbete. Även om genomsnittssiffrorna är relativt bra, finns det skillnader mellan och inom länen. Låt mig peka på mitt eget hemlän. I Gnosjö kommun ligger ungdomsarbetslösheten på 0,15 26. I Tranås kommun i östra länsdelen ligger arbetslösheten däremot på omkring 4 26. Alla kommuner har alltså inte samma ljusa situation som Gnosjö. I Kalmar, Kronobergs och Blekinge län finns det kommuner där ungdomsarbetslösheten uppgår till mellan 5 och 6 96 eller över 6 Je — för att inte tala om Norrbotten, där det finns kommuner med mellan 10 och 12 96 arbetslöshet. Denna höga arbetslöshet bland ungdomar, särskilt i vissa regioner och inte minst bland flickor, under rådande högkonjunktur visar att generella ekonomisk — politiska åtgärder inte är tillräckliga. Regeringens ekonomiska politik har i stället medverkat till att arbetsmarknaden för många ungdomar i regionalt utsatta områden har förvärrats. De generella åtgärderna måste därför kompletteras med särskilda insatser. Det finns många samverkande orsaker till denna situation. I yrkesutbildningen har det t.ex. inte tagits tillräcklig hänsyn till stora ungdomsgruppers behov. I centerpartiet har vi länge arbetat för att utbildningen skall moderniseras, men så blir inte fallet, utan vi får i stället en försöksverksamhet under ett antal år framöver. Vi har från centerpartiet krävt flera inskolningsplatser. Vi menar att detta är en bra verksamhet för ungdomar. Det har också visat sig att många inskolningsplatser har lett fram till fortsatt arbete. Jag kan ge många exempel på detta från mitt hemlän. Jag tycker också att det kunde vara värt att prova det förslag som centerpartiet har lagt fram i frågan om kommunernas huvudansvar för den praktiska yrkesutbildningen. Jag menar att man borde ha tagit detta förslag på allvar i stället för att bara blankt yrka avslag på det.

Herr talman! Jag vill göra ett tillrättaläggande. Lahja Exner säger att vi vill slopa inskolningsplatser och platser i ungdomslag, och det är i och för sig riktigt, men vi vill använda de frigjorda 250 miljonerna till att skapa fasta jobb för de unga arbetslösa. Vi har dessutom i en partimotion redovisat mera pengar under rubriken Allas rätt till arbete. Vi vill alltså inte kasta bort de medel som det gäller utan utnyttja dem på annat sätt. Vad sedan beträffar främjandelagen vill jag bara helt kort peka på att den i dag tyvärr nog kan sägas vara de glömdas lag. Främjandelagen används knappt ens för dem som råkar ut för ett handikapp på den egna arbetsplatsen. På större arbetsplatser försöker man klara sådana anställda enligt främjande lagens föreskrifter, men man tar tyvärr i stort sett inte emot några som är utanför arbetsplatsen. Jag beklagar att man inte kan komma längre med hjälp av främjandelagen. Denna skulle trots allt ge en möjlighet för dem som har ett handikapp att få ett arbete. Tyvärr tillämpas lagen felaktigt, och det är nog mycket få som över huvud taget vet att den finns och vad den innehåller.

Herr talman! Jag blev faktiskt litet förvånad över den milda tonen från moderaternas förste talesman, men nu förstår jag taktiken. Det var tydligen så att Alf Wennerfors råkade hålla det tal som han hade planerat att hålla inför en handikapporganisation, och sedan skulle Bengt Wittbom angripa från höger. Jag skulle bara helt kort vilja svara på frågan varför socialdemokraterna inte vill ha en allmän arbetslöshetsförsäkring för ungdomar. Jag vill bara helt enkelt säga: Välkomna, alla ungdomar, som medlemmar i fackliga organisationer och i arbetslöshetskassor! Det kontanta arbetsmarknadsstödet finns dessutom som komplement i vissa speciella situationer. Till folkpartiets Charlotte Branting: Det är helt riktigt att antalet arbetssökande arbetshandikappade ökar. Det är väl ett bevis på att många människor i dag på grund av belastningsoch förslitningsskador håller på att slås ut från arbetslivet. Det är fullt klart att man måste effektivera inte bara arbetsmiljöoch företagshälsovårdsverksamheten utan också det arbete som bedrivs inom främjandelagens ram.

Beträffande brister i yrkesutbildningen och stora skillnader mellan regioner och i regioner när det gäller arbetslöshet: Det stämmer att situationen för ungdomar kan vara relativt hyfsad på vissa orter, medan den på andra orter inte är lika bra. Men ÖGY-verksamheten, den försöksverksamhet som nu startar, är inte det enda som vi kan göra. Vi har också praon i grundskolan och gymnasieskolan, och vissa gymnasieutbildningar kräver dessutom praktikplatser. Det är mycket viktigt att ungdomarna blir väl bemötta när de kommer ut i arbetslivet och att skolan och att arbetsförmedlingarna lättare kan få fram sådana platser. På det sättet får ungdomarna redan från början en god inblick i arbetslivet och i arbetslivets realiteter, och det blir också positiva kontakter på arbetsplatserna.

Herr talman! Nej, Lahja Exner, detta har ingenting med taktik att göra. Det handlar om en djup oro som vi känner inför en massa missförhållanden och passivitet från socialdemokraternas sida. Låt mig ta upp detta med arbetslöshetsskyddet. Det var inte helt klart vad Lahja Exner menade när hon sade: Välkommen till arbetslöshetskassan — facket. Det kanske var helt riktigt. Det är ju praktiskt taget helt omöjligt att gå in i en arbetslöshetskassa utan att också vara med i facket. Vi har hundratals exempel på hur svårt det är. Folk får inte inbetalningskort osv. och missgynnas dessutom. Lagrådet har gett sina synpunkter på regeringens proposition och sagt att de som inte är med får betala högre avgifter än de som är medi facket. Dessutom: Hur skall man veta vilket fack man skall gå in i när man är klar med sin utbildning och inte riktigt vet på vilket område man kommer att få jobb, särskilt när man är ungdom, kvinna eller invandrare? Det är väl så — vilket jag sagt tidigare i debatten — att ni inte bryr er så mycket om detta. Ni som säger att ni står för alla andra generella välfärdssystem — sjukförsäkring, pensioner osv. — är på det här området inte beredda att erbjuda ett system som ger skydd för mer än 70 96 av dem som skulle behöva ett skydd. Jag vill också fråga: Vilket skydd för ungdomar tror Lahja Exner att vi skulle kunna bygga upp om vi använde de två och en halv miljarder som skall skickas till fackförbunden? Hur kommer de två och en halv miljarderna att gagna i dag oskyddade människor vad gäller arbetslöshet? Kommer de att gagnas av att det hos Metall och andra förbund dimper ner en massa miljoner som tas från de resurser som skulle kunna användas för att bygga ut t.ex. en allmän arbetslöshetsförsäkring? Herr talman! ÖGY tycker jag att ni skall tala tyst om. Er politik på det området är tio förlorade år — det är bara att konstatera. Det bidde en tumme, som det hette i sagan. Så är det, och det tycker jag att ni skulle känna ett utomordentligt stort ansvar för. Beträffande lönebidragen och de handikappade: Moderaterna och AMS har föreslagit ett flexibelt system för lönebidrag, men det avvisar ni. Varför gör ni det? Om ni som vanligt inte tror att vi moderater skulle kunna ha en klok synpunkt på någonting, borde ni väl i alla fall lita på AMS och Allan Larsson och all den kunskap som finns där samt på deras argument. Släpp åtminstone fram en försöksverksamhet, så kanske vi tillsammans — ni med litet hjälp av oss och AMS — skulle kunna åstadkomma en innovation på arbetsmarknadspolitikens område efter alla dessa år då det inte har hänt någonting.

Herr talman! Lahja Exner pekade på prao och ÖGY, men det innebär ingen lösning på problemen nu. Jag vill gärna att Lahja Exner presenterar något mer konkreta förslag som kan rätta till den svåra situation som just nu råder för många ungdomar. Jag skulle också gärna vilja veta varför socialdemokraterna har så svårt att acceptera förslag — som dessutom är bra — som kommer från andra partier, exempelvis centerpartiet.

Herr talman! Bengt Wittbom fortsätter med att på gammalt vanligt sätt försöka domdera allt vad han förmår, men jag är inte särskilt imponerad. Jag skulle bra gärna vilja fråga Bengt Wittbom vad det beror på att den övriga världen gärna vill ha reda på hur vi har burit oss åt i Sverige för att ställa om situationen inom arbetsmarknaden så att det verkligen finns någonting att ta efter. Beträffande fackligt medlemskap: Man måste naturligtvis ha ett arbete, antingen tillfälligt eller fast, för att bli medlem i facket. Men alla de ungdomarna är hjärtligt välkomna att vara med i facket och även i arbetslöshetskassan. Till Charlotte Branting: Jag skulle gärna vilja ställa en motfråga, eftersom jag inte riktigt kan förstå varför man enligt er modell skall ha särskilda ungdomslöner, när arbetsgivaren får halva lönekostnaden från staten. I så gott som alla avtal —i alla fall dem som jag har sett — är det faktiskt stadgat om lägre ingångslöner. Ungdomarna får inte fullt betalt när de börjar. Längden på den period som de får arbeta med lägre löner kan variera. Visserligen förekommer det inom t.ex. industrin, där ackordsarbete tillämpas, att man efter en relativt kort period med ingångslön och efter att ha fått upp farten och skickligheten sedan övergår till ackord och får ut lön enligt det ackord man har uppnått. Det är inte sällsynt att ungdomar t.o.m. kan tjäna bättre än äldre som har arbetat många år i motsvarande ackordsarbete. Kersti Johansson vill jag bara ge ett exempel på vad vi försöker göra för att ungdomarna lättare skall få fotfäste på arbetsmarknaden. Vi vet ju att situationen bland 16-19-åringarna har förbättrats och att det just nu finns en puckel bland 20-24-åringar. För den grupp ungdomar som här nämns finns i budgetent.ex. 150 milj.kr. avsatta för en utbildning av ca 5 000 personer och vidare en kurs om cirka tio veckor med utbildningsoch arbetsmarknadsinformation varvad med praktik på företag, främst inom industrin. Denna utbildning skall ge den unge bättre förutsättningar att erhålla arbete samt utgöra ett led i vägledningen för fortsatta studier och yrkesval.

Herr talman! Jag måste inledningsvis beröra en fråga som jag inte hade tänkt att ta upp här, nämligen att socialdemokraterna här i kammaren inte med ett enda ord berör den ekonomiska politikens påverkan på sysselsättningsläget. Elver Jonsson har pekat på denna problematik i sitt anförande. Också finansministern har många gånger visat vad högt kostnadsläge och hög inflation medför för bekymmer för sysselsättningen. Men detta bekymrar tydligen inte alls socialdemokraterna här i kammaren. Arbetsmarknadsstyrelsen genomför sedan något år tillbaka en genomgripande översyn av personalfrågorna. Dessutom förändras regelsystem, och besluten delegeras ned i organisationen. Detta är åtgärder som folkpartiet tycker är bra. Den personalorganisationsförändring som genomförs innebär att stora delar av den centrala och regionala personalkadern skall flyttas ut till arbetsförmedlingarna. Tillsammans med ökat ADB-utnyttjande innebär detta att 500 tjänster har kunnat föras över till arbetsförmedlingarna. Attiett läge där arbetslösheten sjunker satsa på ytterligare personalförstärkningar tycker folkpartiet är en märklig åtgärd, när det finns så många andra viktiga och eftersatta verksamheter i vårt samhälle, inte minst på arbetsmarknadens område. Folkpartiet anser därför att regeringens och majoritetens förslag bör minskas med 40 miljoner. Jag skulle vilja fråga Inge Carlsson, som om en stund här skall föra majoritetens talan, om han tycker att det är klok politik att öka antalet arbetsförmedlare och i samma stund konstatera att resurserna är begränsade när det gäller att vidta åtgärder för de arbetshandikappade. De arbetshandikappade är, som vi här har hört, den grupp som har det svårast på dagens arbetsmarknad. Trots att man vet detta ger man inte förmedlarna de redskap som de behöver för att vidta åtgärder mot de arbetshandikappades stora arbetslöshet. Det skulle vara intressant att få höra Inge Carlssons synpunkter på denna fråga. Regeringen och socialdemokraterna vill i yviga ordalag ofta tala om en rörlighet på arbetsmarknaden, en rörlighet mellan branscher men också mellan olika delar av vårt land. Folkpartiet har tidigare år hårt kritiserat borttagandet av starthjälpen. Samma kritik har framförts från arbetsmarknadsverket. Från er inom utskottsmajoriteten bör redovisas vilka ni tror drabbas mest av att starthjälpen avskaffades. Är det de som har haft arbete under en längre tid? Eller är det de nytillträdande på arbetsmarknaden, som efter långa studier ofta med studielån nu skall tvingas att låna ännu mera för att kunna flytta till ett jobb för vilket de är utbildade — om de över huvud taget kan få låna pengar till en flyttning? Folkpartiet anser att slopandet av starthjälpen kan ha fått negativa konsekvenser. Regeringen bör därför få i uppdrag att utvärdera starthjälpen. Har den haft ogynnsamma effekter på rörligheten, bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder. Med anledning av sysselsättningsläget — i stort sett är vi här i kammaren överens om att det är gynnsamt — och eftersom det finns en övertygelse även hos utskottet om att utbildning är den viktigaste insatsen för de arbetslösa som inte genast kan gå till ett nytt arbete, anser folkpartiet att statsbidraget till beredskapsarbeten kan sänkas från 60 till 50 90. Vi anser dock inte att denna nedsättning av statsbidragen skall gälla stödområdena A och B. I dessa områden är arbetslösheten fortfarande oroväckande hög, trots regeringens glättade bild av förhållandena. Låt mig här också poängtera att detta med att man sänker procentsatsen egentligen inte drabbar de arbetslösa. Det är kommunerna som får betala dessa 10 20. Det blir alltså inte färre arbetslösa som får beredskapsarbete. Den omställning som i dag sker inom jordbruket innebär att många jordbrukare överväger att övergå till annan verksamhet. Hos jordbrukarna finns en synnerligen god förmåga att klara av även andra former av sysselsättning. Dagens jordbruk innebär att man också behöver kunskaper inom flera olika yrken. Den verksamhet med starta-eget-bidrag som finns i de sju nordligaste länen bör därför utökas till också övriga delar av landet. Detta är närmast en självklar åtgärd när vi för närvarande i en kampanj talar om att hela Sverige skall leva. Denna kampanj bör stimuleras genom att jordbrukare som vill starta eget också bör kunna få starta-eget-bidrag. Vid en utvärdering av starta-eget-bidraget har högskolan i Växjö konstaterat att detta bidrag bör utvidgas till att gälla under ett år i stället för sex månader. Skälet är enligt högskolan att flertalet konkurser är att hänföra till enmansföretag och att många av dem var nystartade. Regeringen bör därför få i uppdrag att överväga en förlängning och komma tillbaka till riksdagen med förslag. Herr talman! I två särskilda yttranden tar folkpartiet upp arbetsmarknadsverkets organisation och insatser för de deltidsarbetslösa. När det gäller verkets organisation noterar vi att utvecklingen har varit positiv. Genom decentraliseringen från central och regional nivå ut till de operativa enheterna har effektiviteten kunnat höjas. Det är därför viktigt att denna utveckling målmedvetet drivs vidare. Utflyttningen av tjänster från länsarbetsnämnderna till förmedlingarna har inte gått i den takt man förväntat. Det är därför ytterst viktigt att även denna decentralisering får full effekt. | Prot. 1987/88:99 Det arbete som startat med att bereda deltidsarbetande tillgång till 13 april 1988 heltidsarbete har inte fortskridit i den snabba takt som krävs. Det är beklämmande med vilken passivitet regeringen följer denna angelägna fråga. De deltidsarbetande är i många fall kvinnor, och många av dessa kvinnor är unga och vill gärna ha en heltidssysselsättning. Det är dessutom av yttersta vikt att de får ett heltidsarbete för att kunna klara sin ekonomi. Trots detta görs ingenting från regeringens sida för att mana på arbetsmarknadens parter. Vi förväntar oss att regeringen och arbetsmarknadens parter med kraft verkar för att man skall komma till rätta med detta problem. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som folkpartiet har fogat till detta betänkande.

Herr talman! Även detta år präglas av den internationella högkonjunkturen. Sveriges ekonomi och arbetsmarknadsläge har förbättrats. Varje högkonjunkturs period har visat en sådan utveckling. Utskottsmajoriteten redovisar vad den tredje vägens politik har inneburit för vårt land. Det är bara positiva tongångar hela tiden. Man glömmer medvetet bort det negativa. Bo Nilsson utropade här tidigare i dag socialdemokraterna till bäst i världen. Han lät ungefär som en känd norsk radioreporter, som utropade norsk fotboll till bäst i världen, när Norge vann en fotbollsmatch mot England på Ullevål för några år sedan. Alla vet att detta var en sanning med modifikation. Detsamma gäller Bo Nilssons uttalande. Skattetrycket har ökat med 7 96. Här har vi förklaringen till ett minskat budgetunderskott. Den regionala obalansen ökar. Hur känner sig alla de som tvingas från sin bostadsort? Bostadsbristen är påtaglig på vissa håll. Här har vi bl.a. koncentrationens nackdelar. Bytesbalansen har förbättrats på grund av lägre oljepris. Ja, det finns ytterligare exempel att räkna upp. Listan kan göras lång men hjälper på intet vis de personer som på ett eller annat sätt har drabbats av den socialdemokratiska politiken. Alla politikområden står i beroendeställning till varandra. Det kan gälla regionaloch näringspolitiken som skall fördela och ge förutsättningar och möjligheter till arbete i hela landet. Övergripande är den ekonomiska politiken, som skall skapa förutsättningar och ge de resurser som är nödvändiga i ett samhällsbyggande. Vi kan konstatera att resurserna i stor omfattning har fördelats orättvist under den tredje vägens decennium. När finansministern får beröm kommer det inte i första hand från de regioner i landet som har utarmats genom befolkningsomflyttning och som dessutom får dras med hög arbetslöshet. Det borde inte komma beröm från koncentrationsorterna, där bostadsbrist råder och miljöproblemen hopar sig. Det är ett faktum att den regionala obalansen har ökat under senare år. Regionalpolitiskt har socialdemokraterna misslyckats, och i vissa regioner är arbetslösheten fortfarande stor. Herr talman! I reservation 7 har centerpartiet tillsammans med folkpartiet 108 och moderaterna tagit upp översynen av arbetsförmedlingslagen. Vi anser att den översyn som nu pågår i regeringens kansli är alltför rumphuggen och oambitiös. En stor fara föreligger för att ingenting görs åt den monopolställning som arbetsmarknadsverket har på detta område. Tall verksamhet där konkurrens är förbjuden är risken stor att effektiviteten blir eftersatt. Att komplettera de offentliga arbetsförmedlingarna på olika specialområden, t.ex. på artistoch kontorsserviceområdena, är ingen nackdel. Vi vill från centerpartiets sida ha en översyn av arbetsförmedlingslagen som syftar till att förslag kan läggas fram om alternativ som komplement till de offentliga arbetsförmedlingarna. När det gäller lagen om allmän platsanmälan anser vi att arbeten som varar kortare tid än 30 dagar inte skall behöva anmälas till arbetsförmedlingen. Den tid som åtgår för både arbetsgivare och arbetsförmedling borde användas på ett mer ändamålsenligt sätt. Arbetsgivaren vet i regel vilka ungdomar eller arbetslösa som är villiga att ta korta och tillfälliga jobb. Arbetsförmedlingen borde i stället ägna sina krafter åt förmedling av jobb som varar längre tid än 30 dagar. Herr talman! Under senare år har det skett en decentralisering av AMS centrala verksamhet. Detta är en positiv utveckling, och det är viktigt att den fortsätter. En målsättning bör vara att antalet anställda på AMS och i viss mån på länsarbetsnämnderna dras ned. För innevarande budgetår fick AMS en förstärkning med 250 nya arbetsförmedlingstjänster. Vi motsatte oss denna utökning och hävdade att de förstärkningar som görs på arbetsförmedlingarna skall klaras genom omplaceringar från centrala AMS och länsarbetsnämnderna. Mot denna bakgrund föreslår vi nu att antalet anställda på centrala AMS och i viss mån länsarbetsnämnderna dras ned med 200 tjänster. Vi gör således en besparing på 40 milj.kr. Centerpartiet värnar om den regionala balansen. Det är ett faktum att folkomflyttningen kraftigt har ökat sedan socialdemokraterna tog över regeringsansvaret 1982. Från vår sida har vi hävdat att flyttningsbidragen är ett samhällets samvete. De människor som saknar arbete i skilda delar av vårt land skall stimuleras med flyttningsbidrag. Den statliga stimulansen borde i stället gå ut på en bättre regionalpolitik, där människor inte är tvingade att flytta. Med en sådan utveckling har inte samhället samma ansvar för medborgare som vill byta jobb. Flyttningsbidragen bör därför utformas så, att de främjar en bättre regional balans, samtidigt som de minskar belastningen på statsbudgeten. Arbetsgivarna i expansionsorter bör själva svara för kostnaderna i samband med rekrytering av arbetskraft från regionalpolitiskt prioriterade områden. Däremot har samhället ett starkare ansvar när flyttningen går från expansionsorterna. Bidraget för medflyttande bör därför förbättras. När nyckelpersoner skall rekryteras är det ofta förenat med problem att bereda arbete för medflyttande maka eller make. Bidraget bör göras mer effektivt än i dag. Därför vill vi höja bidraget till medflyttande till 90 20 av den totala lönesumman under första året. Herr talman! Landsbygd 90-kampanjen pågår för närvarande. Den syftar till att ge landsbygden en chans att utvecklas. Samtidigt pågår en omställning inom jordbruket, som kommer att innebära att många jordbrukare minskar eller helt upphör med sitt engagemang. Dessa jordbrukare kan då vara intresserade av att starta en verksamhet utanför den egna gården eller som komplement. Ett starta-eget-bidrag till jordbrukare är i detta läge helt nödvändigt. Förutsättningen för ett sådant bidrag är i dag att man är berättigad till ersättning från A-kassa eller KAS. Jordbrukare uppfyller i regel inte detta krav. Från centerpartiets sida anser vi att reglerna borde ändras, så att även jordbrukare som vill satsa på något nytt kan få ett dylikt stöd. En utveckling åt detta håll skulle vara bra för landsbygden och passar utmärkt in i Landsbygd 90-kampanjen. Herr talman! Det är ingen hemlighet att arbetsmarknadsläget har förbättrats på senare år. Vi har i dag fått många vittnesbörd med detta innehåll. Den goda internationella högkonjunkturen håller fortfarande i sig. Vi anser därför att anslaget till sysselsättningsskapande åtgärder kan minska med 300 milj.kr. Från centerpartiets sida har vi satsat de medlen på en aktivare regionalpolitik. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservationerna 7, 10, 20, 24, 27, 29, 34, 45, 46 och 49.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att tala för reservation 6 av vänsterpartiet kommunisterna. Man kan i dag konstatera att det har skett en kraftig förskjutning av arbetsmarknadspolitikens roll och målsättning. Från att ha varit ett instrument för att dämpa konflikterna mellan olika mål i den allmänna ekonomiska politiken och för att genom olika åtgärder mildra de negativa effekterna av den industriella strukturomvandlingen, har den nu en annan målsättning. Nu prioriteras enbart åtgärder som syftar till att underlätta och påskynda industrins strukturella omvandling helt på arbetsgivarnas egna villkor, vilket ytterligare förvärrar den regionala obalansen och ökar klassklyftorna i samhället. Detta är inte vpk:s påståenden i största allmänhet, utan det här står att läsa i utskottsbetänkandet. Utskottets majoritet, dvs. socialdemokraterna och de borgerliga partierna, är helt överens om att den arbetsmarknadspolitiska strategin har varit inriktad på att genom aktiva insatser stödja tillväxten i ekonomin och näringslivets expansion. Vad man inte talar om är på vilka villkor den ekonomiska tillväxten tillåtits öka. Vem har betalat tillväxten? Var har tillväxten koncentrerats? Till vilket pris har tillväxten åstadkommits? Herr talman! I dag befinner vi oss i en situation där det de facto sker en polarisering på arbetsmarknaden. Å ena sidan har vi i vissa överhettade regioner en ökad efterfrågan på arbetskraft. Å andra sidan har vi en stor, växande grupp av människor med kronisk eller långvarig arbetslöshet och som inte kan placeras in i industrin. Det beror delvis på de annorlunda och helt nya krav som industrin ställer på arbetskraften. I dag har vi en situation på arbetsmarknaden där ungdomarna inte vill ta anställning inom industrin, och de ungdomar som jobbar inom industrin uppfattar anställningen som tillfällig till dess de hittar något annat. Man frågar sig: Vad beror det på att industrijobb numera inte är lika attraktivt för ungdomar som det var tidigare?

Enligt en LO-rapport, som nyligen kommit, har arbetsskadorna ökat under den första hälften av 1980-talet från 20 000 till 40 000. Även antalet olycksfall — som under många år översteg 100 000 per år men som minskade i början av 1980-talet — visar en uppgång. En orsak till denna ökning av sjukdomsfall, arbetsskador och olyckor tros vara stegrat arbetstempo och tilltagande stress. De samhälleliga kostnaderna för den enorma utslagning som i dag sker på arbetsmarknaden utgör enbart för sjukskrivningarna 20 miljader kronor årligen. Kostnaderna för förtidspensioner uppgår till 18 miljarder kronor och skall finansieras av de svenska skattebetalarna. Det är några effekter av den strukturella omvandlingen och ekonomins expansion som sker på kapitalisternas egna villkor. Det är samhället som får betala i form av utslagning, i form av ökad stress och i form av en kroniskt arbetslös skara av människor som inte kan placeras i industrin. Det råder mycket stor enighet bland de övriga fyra partierna kring bedömningen av det positiva med den ekonomiska utvecklingen. Själv kan jaginte utröna vad som är socialdemokratiskt i denna politik. Jag överlämnar åt Bo Nilsson att förklara vad som är speciellt socialdemokratiskt med den här utvecklingen.

Mot denna bakgrund klingar socialdemokratins och regeringens regionalpoltiska paroller som något slags kosmetika, avsett att användas i högtidliga sammanhang. Samtidigt bedriver man en politik som leder till att de regionala obalanserna förvärras genom att industrin utvecklas just i de överhettade regioner som i dag är expansiva. Den aktuella arbetsmarknadspolitikens inriktning syftar till att underlätta industrins rekrytering, individens omställning till nya arbetsuppgifter och arbetskraftsutbudets sammansättning och arbetskraftens rörlighet, vilket skall åstadkommas enbart med hjälp av en villkorslös anpassning till de krav som industrin ställer. Denna anpassning innebär att man inte bara underlåter att ifrågasätta den nuvarande ekonomiska maktstrukturen, utan att man genom intensifierade insatser på området bidrar till att ytterligare befästa densamma. Den nya serviceinriktningen eller den ökande rationaliseringen innebär ingenting annat än att AMS blir ett serviceorgan för näringslivet. Man frågar sig om det över huvud taget går att tala om rationalitet i ett samhälle och när det gäller institutioner som vanligtvis utmärks av grundläggande motsättningar mellan olika klassers och gruppers kortoch långsiktiga intressen. Man kan inte tala om ökad effektivitet eller rationalitet för ett statligt verk som i sig sägs ha dubbla roller. Det förutsätts att man har en neutralitet i förhållande till sina två kunder, samtidigt som man helt prioriterar näringslivet på ett sätt som strider mot de mål, värderingar och prioriteringar som lagts fast i den arbetsrättsliga lagstiftningen. AMS ledning, och även arbetsmarknadsministern, tycks tro att arbetsgivare som upplever att de får en bra och snabb service från arbetsförmedlingen sannolikt skall bli mera mottagliga för förmedlingens argument att arbetssökande i utsatt belägenhet i första hand bör anställas. Verkligheten är i dag den motsatta. Arbetsgivarna tenderar att ta allt mindre ansvar för de utsatta grupperna, och de intar numera en alltmer avvisande hållning till att anställa människor som på olika sätt avviker från den norm som något tillspetsat kan anges vara ”svensk vit man i 25-30-årsåldern med lång arbetslivserfarenhet och yrkesutbildning”. Tre av fyra som söker jobb hos Volvo, som samtidigt dammsuger hela Göteborg efter arbetskraft, blir inte anställda. De passar inte in i den mall för arbetskraft som Volvo har ställt upp och som arbetsförmedling och arbetsmarknadspolitik medverkar till att få fram. Därför kan den näringslivsinriktning som arbetsmarknadspolitiken nu får, med en villkorslös anpassning till näringslivets allt mer stegrade krav, inte accepteras. Den leder också till en ökad segregation, som drabbar framför allt kvinnor, invandrare och handikappade. Det är en segregation som leder bort från industrijobb och över till en koncentration på lågavlönade serviceyrken. Den förutsätter social, ekonomisk men också bostadsmässig segregation, som ökar klassklyftorna i Sverige. Detta är en följd av en missriktad arbetsmarknadspolitik, som enbart syftar till att tillfredsställa det tillväxtpolitiska målet. Från arbetsmarknadsverket kommer numera krav också på skolan. Det begärs att även gymnasieutbildningen skall anpassas till de krav som industrin ställer. Det är naturligtvis självklart att en av målsättningarna med arbetsmarknadspolitiken är att skaffa jobb åt folk. Men samtidigt är arbetsmarknadspolitikens, arbetsmarknadsutbildningens och skolväsendets uppgift, enligt arbetarrörelsens målsättningar, att genom en bred och allsidig utbildning verka för att utjämna utbildningsklyftorna i samhället och på så sätt bidra till jämlikhet och social utjämning, så att också arbetarklassens barn någon gång skall kunna bli något annat än arbetare på Volvo. Bortser man från den aspekten, vilket AMS och regeringen tycks göra, bidrar man till att cementera och öka klassklyftorna i Sverige. Sammanfattningsvis, herr talman, kan AMS agerande och nuvarande inriktning betecknas som att de med liv och lust tillsammans med industrin deltar i jakten på en åldersmässigt, utbildningsmässigt och prestationsmässigt skräddarsydd arbetskraft, som omedelbart får anställning i de överhettade regionerna. Resten, dvs. de som inte passar in i den av industrin utformade mallen — och det är kvinnor, invandrare, outbildad arbetskraft och äldre — får skylla sig själva. Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Sigge Godin inledde sitt anförande med att säga att han var förvånad över att ingen tagit upp frågan om ekonomisk-politisk påverkan på arbetsmarknadspolitiken. Han kanske inte lyssnade på Bo Nilssons utförliga beskrivning av den socialdemokratiska tredje vägen, där Bo Nilsson talade om att det viktigaste målet för den ekonomiska politiken är arbete åt alla. Jag behöver inte utveckla den här frågan mer, utan Sigge Godin får genom protokollet ta del av det Bo Nilsson sade. Herr talman! De övergripande frågorna, ungdomsarbetsmarknaden, åtgärder för handikappade m.m., har för vår del debatterats av Bo Nilsson och Lahja Exner. Min uppgift är att beröra de återstående avsnitten, som innehåller 36 reservationer, därav en gemensam borgerlig reservation. I reservation nr 7 begär de tre borgerliga partierna en översyn av arbetsförmedlingslagen. De borgerliga partierna vill öppna möjligheter för alternativa former av arbetsförmedling, bl.a. i privat regi. Utskottsmajoriteten står fast vid sina tidigare redovisade uppfattningar. Ansvaret för verksamheten med arbetsförmedling i landet bör, i enlighet med Sveriges åtagande i ILO, inte splittras upp. Det bör även i fortsättningen ankomma på arbetsmarknadsverket att ha ett samlat ansvar för förmedlingsverksamheten. Härför talar för övrigt inte minst den nya teknikens införande under de senaste åren, vilket väsentligt ökat arbetsförmedlarnas förutsättningar till rikstäckande information om lediga platser för de arbetssökande. I samband med den nu pågående översynen i regeringens kansli har en rapport överlämnats från AMS, som föreslår att arbetsförmedlingslagen ses över så att det klart framgår vad som är olaglig arbetsförmedling och vad som är laglig näringsverksamhet. I anslutning därtill bör sanktionssystemet ses över. Även TCO har i en skrivelse till regeringen hemställt om en översyn. Utskottet har samma inställning i denna fråga som förra året och har inhämtat att översynsarbetet i regeringskansliet har intensifierats och ett resultat av arbetet beräknas föreligga före hösten. Detta är också ett svar på Elver Jonssons fråga. Jag yrkar avslag på den gemensamma reservationen nr Fe I reservation 8 kräver moderaterna att lagen om allmän platsanmälan skall upphävas. Utskottsmajoritetens uppfattning är att lagen är ett betydelsefullt hjälpmedel för arbetsförmedlingen då det gäller att få en bättre överblick över den dagsaktuella efterfrågan på arbetskraft. I och med att datatekniken förbättras blir lagen mer betydelsefull. Herr talman! Jag övergår nu till frågor kring arbetsmarknadsverkets organisation, arbetsmarknadsservice och arbetsmarknadsutbildning. Den delen av betänkandet har resulterat i 20 reservationer. Det är värt att notera att ingen av dessa reservationer samlat samtliga borgerliga partier. Med hänsyn till det pressade arbetsprogrammet för kammaren hänvisar jag till de utförliga skrivningar och utlåtanden över inlämnade motioner som finns i betänkande nr 11 rörande de frågor som jag närmast kommer att ta upp. Jag berör därför i mitt anförande endast några principiellt viktiga frågor. Arbetsförmedlingens arbetsformer och resurser samt frågor om arbetsmarknadsverkets organisation har under de senaste åren debatterats. Arbetsförmedlingens arbetsformer måste, och det är viktigt, förnyas i ett föränderligt samhälle. Detta har också skett och arbetet med förnyelsen pågår för fullt. Arbetsförmedlarna måste vara tillräckligt många för att motsvara våra förväntningar på en effektiv arbetsförmedling. Arbetsförmedlarna måste ha kännedom om alla lediga jobb och ha en god kunskap om förhållandena på arbetsplatserna. Arbetsmarknadsverkets decentralisering på den centrala nivån till regioner har följts upp på det regionala planet. Därigenom beräknas ca 500 tjänster ha frigjorts för den platsförmedlande verksamheten. I olika motioner och reservationer har moderata samlingspartiet och centern anfört att ytterligare tjänster kan föras från den centrala nivån till den lokala nivån. Vi har inte, som anförs av utskottsmajoriteten, underlag för att i nuläget göra ytterligare personalminskningar på den centrala nivån. Utskottet tillstyrkte förra året att det under innevarande budgetår fick inrättas 250 nya tjänster på arbetsförmedlingarna. Folkpartiet anför i en reservation att dessa 250 tjänster nu kan dras in, eftersom de blivit överflödiga då arbetsförmedlingen tillförts de tidigare nämnda 500 tjänsterna. Jag vill åter peka på att tillskottet av de 250 tjänsterna och den pågående decentraliseringen innebär att arbetsförmedlingen nu får möjligheter att bli mer aktiv och utåtriktad. Därigenom kan den möta de ökade kraven. Sigge Godin riktade sig till mig och sade att nu när arbetslösheten minskar kan vi ta bort dessa 250 tjänster. Då måste jag fråga honom hur vi skall hjälpa de arbetslösa handikappade, eftersom han tog upp detta i sammanhanget. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 19-24. Frågor om den under förra budgetåret slopade starthjälpen har tagits upp av moderata samlingspartiet och folkpartiet. Jag vill, liksom utskottsmajoriteten, framhålla att starthjälpen slopades för att möjliggöra en prioritering av de regionalpolitiska insatserna. Effekterna av starthjälpens slopande följs noggrant upp i regeringskansliet som kommer att redovisa för riksdagen om åtgärden har fått några negativa konsekvenser. Flyttningsbidraget som ersätter de faktiska kostnaderna för flyttning av bohag, sökandes tillträdesoch hemresor, kostnader för återflyttning samt traktamente och starthjälp för nyckelpersoner i stödområdet finns kvar. I reservationer angående medflyttandebidraget har föreslagits förändringar av reglerna för dessa. Jag vill peka på att medflyttandebidraget ännu är en försöksverksamhet och att bidragsvillkoren nyligen har ändrats. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 25-31. Jag vill sedan övergå till att diskutera arbetsmarknadsutbildningen, som är ett högt prioriterat område. Vi föreslår en ytterligare ökning av antalet platser till sammanlagt 123 000. Moderata samlingspartiet pekar i en reservation på att andra utbildningsanordnare än AMU bör få möjlighet att genomföra arbetsmarknadskurser. Jag vill upplysa om att länsarbetsnämnderna, som sköter upphandlingen, redan har möjlighet att anlita andra än AMU-gruppen. Länsarbetsnämnderna har rätt att vid upphandlingen beakta såväl kostnader som kvalitetseffekter. Till en del har moderata samlingspartiet blivit tillgodosett, då en del av utbildningen som ligger på andra utbildningsanordnare än AMU har ökat och under innevarande budgetår uppgår till ca 7 Ze. Vpk har sagt att arbetsmarknadsutbildningens fördelningspolitiska mål skjuts åt sidan för de tillväxtpolitiska målen. AMU behövs för att stärka den som har svårigheter på arbetsmarknaden. Därför vill vi satsa ytterligare medel dels för dem som har arbete men riskerar att förlora detta, dels för dem som behöver mer utbildning för att få fäste på arbetsmarknaden. Jag tar nu upp två avgränsade krav, dels kurser för avbytare inom jordbruket, dels kravet att boendeservicen inom den elevsociala verksamheten bör förändras så att kursdeltagarna själva betalar sina boendekostnader. När det gäller kurser för avbytare inom jordbruket kan sägas att det under 1988 planeras kurser på nio orter med geografisk spridning över landet. Det bör ankomma på länsarbetsnämnden att bedöma om det finns behov av ytterligare utbildningskapacitet. Det finns då möjligheter att inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen tillgodose de i reservationen framförda kraven på utbildning. När det gäller boendekostnaden inom den elevsociala verksamheten vill jag peka på att AMS fått i uppdrag att klargöra konsekvenserna av att de boende själva betalar den faktiska boendekostnaden. Denna utvärdering skall vara klar under våren 1988, varefter regeringen skall pröva frågan på nytt. Utskottsmajoriteten anser att förändringarna av reglerna därför bör anstå. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 32 och 34-38. Herr talman! De sysselsättningsskapande åtgärderna, beredskapsarbeten och starta-eget-bidraget har resulterat i elva reservationer. Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag att de sysselsättningsskapande åtgärderna skall få bedrivas huvudsakligen i oförändrad omfattning nästa budgetår. I moderata samlingspartiets reservation 39 och i motion från Alf Svensson föreslås en ny anslagsteknik för anslaget till sysselsättningsskapande åtgärder. Förslaget syftar till att AMS bör tillåtas större flexibilitet att disponera anslagen inom den ram som riksdagen fastställt. Jag vill framhålla att de nu gällande reglerna för anslaget till sysselsättningsskapande åtgärder inom givna ramar ger AMS denna möjlighet. Moderata samlingspartiet och folkpartiet föreslår att grundbidraget vid beredskapsarbeten skall sänkas från nuvarande 60 9 till 50 96. Jag vill erinra om att grundbidraget i normalfallet har sänkts från 70 till 60 96 fr.o.m. innevarande budgetår. Utskottsmajoriteten kan inte biträda förslaget med hänsyn till den intresseavvägning som här måste göras mellan stöd, behov och besparingssynpunkter. Dessutom skulle kommunerna få en högre kostnad om vi biträdde dessa förslag. beredskapsarbete skall erbjudas fastare sysselsättningsformer inom arbetsmarknadsmyndigheternas ram. Motionären framhåller att ett stort antal skogsarbetare mer eller mindre året runt sysselsätts i beredskapsarbete hos skogsstyrelsen. Utskottet kan inte biträda motionärens krav med hänsyn till att frågan för närvarande utreds inom regeringskansliet. Folkpartiet och centerpartiet föreslår att starta-eget-bidraget, förutom de sju nordligaste länen, även skall omfatta jordbrukare i hela landet. Utskottsmajoriteten vill erinra om att starta-eget-bidraget har tillkommit som ett alternativ till reguljär arbetslöshetsersättning, vilken förutsätter att de arbetslösa står till arbetsmarknadens förfogande. Jordbrukare är, liksom andra företagare, berättigade till kontant arbetsmarknadsstöd då deras verksamhet i rörelsen har upphört annat än tillfälligt. Jordbrukare kan också få hjälp och stöd från utvecklingsfonder m.m. om de vill starta ny verksamhet. Herr talman! Med dessa argument och med stöd av vad som finns redovisat i betänkande 11 vill jag yrka avslag på samtliga motioner och reservationer och bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 11.
Herr talman! Inge Carlsson tog upp frågan om hur den ekonomiska politiken eventuellt påverkar arbetslösheten och sysselsättningen. Jag vill påminna Inge Carlsson om att Bo Nilsson inte sade någonting om hur kostnadsökningar i samhället påverkar sysselsättningen. Det är de skattehöjningar som socialdemokraterna har satsat på, de höjda arbetsgivaravgifterna osv. som obönhörligen ger en högre inflation och sannolikt också skapar högre arbetslöshet. Om detta sade Bo Nilsson ingenting. Elver Jonsson beskrev väldigt tydligt vad översynsarbetet och förmedlingslagen handlar om. Det är ganska många företag och ganska många människor som också finns i den verksamheten. Jag tycker ni skulle lätta litet på förlåten, Inge Carlsson, och tala om ifall man skall slå igen företagen och ställa människorna på gatan. Vad är det ni tänker redovisa så småningom? Det är viktigt att kammaren får veta detta. Jag återkommer till min fråga, Inge Carlsson. Är det klok politik att inte ge arbetsförmedlarna redskap så att de verkligen kan göra någonting för i första hand de arbetshandikappade? Det är helt belagt att de arbetshandikappades arbetslöshet aldrig har varit så hög någon gång tidigare som i dag. Då borde vi satsa på lönebidrag, som folkpartiet vill, och ytterligare satsa på Samhall, där de arbetshandikappade kan ges en hel del tjänster till låga kostnader. Varför satsar ni inte på detta, Inge Carlsson, i stället för på 750 nya tjänster när dessa inte kommer ut från exempelvis länsarbetsnämnderna? Om man nu har lovat detta, är det naturligtvis viktigt att länsarbetsnämnderna också skall decentralisera verksamheten ned till förmedlingarna. Man skall flytta ut tjänster, men det sker inte i dag. När man talar med arbetsförmedlingar runt om i landet får man snart klart för sig att det faktiskt är på det sättet, Inge Carlsson, att länsarbetsnämndernainte har klarat den uppgiften. Därför vore det mycket intressant att få veta vilket besked Inge Carlsson kan ge. Har man klarat detta, och i så fall på vilket sätt? Hur många tjänster är utflyttade från länsarbetsnämnderna, och hur många är utflyttade från AMS centralt? Det kan vara av intresse för kammaren att få veta detta. På så sätt kan vi klara ut den här diskussionen. Får jag så ta upp en fråga till. Den sänkning av statsbidraget till beredskapsarbeten med 10 20 som vi talar om drabbar inte de arbetslösa. Dessutom är det en relativt marginell kostnad för kommunerna, eftersom beredskapsarbetena i dag har så liten omfattning.

Herr talman! Arbetsmarknadsutbildningens mål har varit att genom en bred och allsidig utbildning skapa förutsättningar för framför allt de arbetslösa och dem som riskerar att bli arbetslösa att i första hand hävda sig på arbetsmarknaden. På så sätt kan AMU utjämna utbildningsklyftorna och verka för ökad jämlikhet. I dag sysslar AMU med att sälja skräddarsydd utbildning till olika företag, framför allt för personer som redan har en anställning, och följaktligen blir de arbetslösa och de som har svårigheter eller riskerar att bli arbetslösa eftersatta. Exempelvis struntar AMU helt i invandrare nu för tiden. Om denna s.k. näringslivsinriktning som AMU har fått tillsammans med hela arbetsmarknadspolitiken råder en bred enighet bland de övriga partierna. De motsättningar som uppkommer den här debatten är till största delen retoriska skenfäktningar om kraftigt överdimensionerade motsättningar, som framför allt syftar till att dölja den ibland pinsamma hemligheten bland de övriga fyra partierna om inriktningen för arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! Det är en ganska stor skillnad mellan den socialdemokratiska uppfattningen och folkpartiets uppfattning när det gäller att se till att de arbetslösa handikappade kan få arbeten. Det som skiljer är att vi i vårt förslag vill tillskapa 250 nya tjänster, medan folkpartiet tycker att man kan ta bort 250 av de nuvarande tjänsterna. Jag vill också tala om för Sigge Godin att handikappkommitténs förslag var att arbetsförmedlingen skulle förstärkas med 700 nya tjänster. Så långt har inte vi orkat gå vid det här budgettillfället, men vi återkommer för att hjälpa de handikappade att få arbeten. När det gäller utflyttningen från länsarbetsnämnderna kan jag inte ange exakt hur många det är som i dag har flyttat ut, men det pågår en ständig utflyttning till de lokala arbetsförmedlingarna. Beredskapsarbetena, där ni vill sänka bidraget med ytterligare 10 96, innebär ändå ganska omfattande kostnader för kommunerna — kanske speciellt i Norrlandskommunerna, där vi har många beredskapsarbeten. Det skiljer alltså mycket även på den biten.
Herr talman! Inge Carlsson har alldeles rätt — det är en jättestor skillnad i fråga om åtgärder för de arbetshandikappade mellan socialdemokratins politik och folkpartiets. Låt mig ta några exempel. Vi vill anvisa ytterligare 600 platser med lönebidrag i ideella organisationer. Vi vill ha 500 nya platser i Samhall, som är alldeles speciellt för dessa människor. Vi vill ändra reglerna för inbyggda verkstäder, så att det inte behöver vara fem anställda hos en liten företagare utan man kan komma ned till kanske en eller två. Det finns flera sådana skilda synpunkter, så det är alldeles riktigt att skillnaden är jättestor mellan att satsa på administration och personal och att satsa på åtgärder. Där ligger självfallet skillnaden. En annan fråga, som också är oerhört viktig, Inge Carlsson, är: Hur blir det med de deltidsarbetande kvinnorna? När kommer de att få heltidsarbete? Hur länge skall ni förhala den frågan, som är så oerhört viktig, framför allt för de unga kvinnorna, som bara får deltidsarbete? När kan de få ett heltidsjobb och chansen att själva försörja sig? Detta behöver vi också få besked om.
Herr talman! När det gäller deltidsarbetslösa pågår ett stort programarbete inom den kommunala sektorn, och det är inom den sektorn vi har mest kvinnor som är deltidsarbetslösa. Detta arbete är inte redovisat ännu, men det är ett brett arbete, som vi kommer att ta till oss när det är färdigt. Det är litet underligt, tycker jag, att folkpartiet dels vill ge 300 milj.kr. mindre till sysselsättningsskapande åtgärder, dels föreslår att starta-egetbidraget skall utökas från sex månader till ett år. Det kommer att kosta kanske 100 milj.kr. Ni vill dessutom i er reservation ge möjligheter till alla jordbrukare, i hela landet, att ta del av detta starta-eget-bidrag. Ni drar ned med 300 milj.kr. medan ni ökar de här två posterna, och ni kan inte heller ange hur ni skall finansiera dem.
Herr talman! Jag kan redovisa några saker för Inge Carlsson. När det gäller överföringen av socialförsäkringspengar till arbetsmarknadsområdet kan vi inte exakt överblicka vad det rör sig om där, men det är sannolikt rätt många miljoner som skulle kunna föras över och ge arbete åt förtidspensionerade människor. Här finns mycket pengar, som Inge Carlsson tydligen inte har anledning att räkna in i den sammanlagda summa som vi talar om. Vidare ger ju, som jag sade, verksamheten i Samhall en hel del, och dessutom ger lönebidragsanställningarna i ideella organisationer en del. Räkna ihop summan, Inge Carlsson, så kommer vi fram till ett helt annat resultat! Det som är viktigt är att socialdemokraterna satsar på byråkrati, på tjänster och på administration, medan folkpartiet satsar på konkreta insatser, framför allt för de arbetshandikappade. Däri ligger skillnaden.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16 handlar om statlig personalpolitik. Till betänkandet är fogade tre reservationer. Jag skall bara säga några ord med anledning av dessa. Den första gäller vissa trygghetsfrågor för lärare. Enligt avtal skall 4 milj.kr. varje år avsättas för den här verksamheten. Anne Wibble har i en motion påvisat att dessa pengar inte alls behövs i föreslagen omfattning. Det finns t.o.m. reservationsanslag på över 16 milj.kr., och det senaste budgetåret behövdes bara 1,4 miljoner. Folkpartiet tillsammans med moderaterna menar därför att vi för nästa budgetår skall avsätta endast 1,3 milj.kr. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen. I reservation 3 har vi i arbetsmarknadsutskottet tillsammans med de övriga två borgerliga partierna beträffande företagshälsovårdens förebyggande insatser framfört meningen att myndigheterna själva bör få betala i mycket högre grad än nu. Också det förslaget framförs i en motion av Anne Wibble. Det vill både centerpartiet och vi moderater instämma i. Jag ber således att få yrka bifall också till den reservationen. När det gäller reservation 2 vill jag mer kraftfullt markera mitt missnöje. Reservationen bygger på en moderat motion, som har pekat på den stora olönsamhet varmed SIPU, institutet för personalutbildning, bedriver sin verksamhet. Där nämns att den verksamheten endast har ett överskott på 250 000 kr. Man skall veta att den verksamheten, som omfattar personalutbildning, konsultationsverksamhet genom seminarier, kurser, konferenser osv., har en omslutning på hela 70 milj.kr. Då borde överskottet vara ofantligt mycket mer. Vi menar att SIPU skall utsättas för konkurrens. Vidare tycker vi att det är fel att statliga myndigheter nästan tvingas att utnyttja enbart SIPU. SIPU skall självfallet få sina uppdrag i konkurrens med andra utbildningsanordnare. Det kan medverka till en höjning av kvaliteten. Riksrevisionsverket borde faktiskt granska institutet, vilket vi har framfört i motionen. Det anförs också i reservationen, som jag ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 16 och avslag på de tre reservationerna. Låt mig göra några kommentarer i anslutning till reservationerna och 119 I reservation 1 vill de borgerliga minska anslaget till trygghetsåtgärder för lärare med ungefär 2,7 milj.kr. Detta anslag disponeras av trygghetsnämnden. Här bör sägas att parterna nyligen har börjat diskutera hur trygghetsåtgärderna skall utformas. Det innebär att när det blir klart kommer det att bli betydligt större kostnader än det har varit hittills. Jag vill konstatera att lärarna är en mycket utsatt grupp i dagens samhälle. Så är det inte bara i Sverige, utan det är ett faktum att detta gäller i hela västvärlden. Som exempel kan jag nämna att den enda tjänstemannagrupp vars arbetssituation ILO har tagit upp till diskussion är just lärarna. Det visar att det behövs resurser för att komma åt problemen. Vi tycker därför att det är underligt att de borgerliga vill minska resurserna för förbättring av lärarnas arbetssituation. I reservation 2 beträffande SIPU anför de borgerliga — vilket Alf Wennerfors sade — att avkastningen är alltför låg. Moderaterna är naturligtvis intresserade av vinstmaximering här liksom på alla områden. I detta fall har givetvis andra motiv varit vägledande. Därför arbetar SIPU inte på samma villkor som den privata marknaden. Det anses att de avgifter som betalas räcker för att man skall få kostnadstäckning, vilket är tillräckligt. Det finns många motiv för det. Bl. a. minskas riskerna för att de små statliga myndigheterna inte har råd med personalutbildning. SIPU har en billig personalutbildning, som gör att små myndigheter kan följa med i samhällsutvecklingen vad gäller omstrukturering i samband med data osv. Därför är det givetvis viktigt att hålla en låg kostnadsnivå. Det är inte så, Alf Wennerfors, att SIPU är olönsamt — inte alls. När det därför nämns att SIPU har en omslutning av 70 milj.kr. skall vi komma ihåg att den största delen utgör insatser för utbildning i u-länderna, inte i Sverige. Också där håller man avsiktligt kostnaderna mycket låga för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Det är alltså fråga om sociala insatser. Jag tror att SIPU i konkurrensen gott och väl mäter sig med vilket privat utbildningsföretag som helst. Jag har suttit i SIPU:s styrelse och haft möjlighet att under flera år följa verksamheten. Vilka är då fördelarna? Man får många fler utbildade, men jag tror också att man gör en samhällsekonomisk vinst när utbildningen kan ökas på detta sätt som bör räknas som minst lika bra som avkastningen av en enda myndighet. Den tredje reservationen gäller Statshälsan. Där kräver de borgerliga motionärerna att myndigheterna skall ta ett större ansvar för finansieringen. Vi har föreslagit en successiv ökning av avgifterna. Vi är nu uppe i en avgift av 145 kr. per anställd och år som de statliga myndigheterna betalar för att vara med i Statshälsan. Det innebär 40 kr. höjning från föregående år. Det betyder inte full täckning, det är riktigt, men det är viktigt att vi får så hög anslutning som möjligt till företagshälsovården. En bättre företagshälsovård är en förutsättning för att man skall förbättra arbetsplatserna. En del av företagshälsovården går ut på kanske inte att bota människorna men att bota arbetsplatserna, så att man får verkligt bra förebyggande åtgärder så att människorna inte skadas. Därför menar vi att det i inledningsskedet är mycket viktigt att få med så många statliga myndigheter som möjligt, så att man kan bedriva en effektiv företagshälsovård över hela den statliga sektorn. Det tjänar vi samhällsekonomiskt på, och det är bättre för de anställda. Avslutningsvis vill jag säga några ord om det särskilda yttrandet av de borgerliga om förnyelsefonderna. Vi konstaterar att det inte finns någon reservation i år. För några år sedan hade de borgerliga en reservation, där de vägrade att ge anslag till förnyelsefonderna fastän det fanns ett redan ingånget avtal på arbetsmarknaden. Nästa år sade de borgerliga att avtalet skulle sägas upp trots att det redan var ingånget. Nu har de borgerliga nyktrat till och säger att vi skall avstå från att teckna nya avtal nästa år. Det är bra att ni har kommit till den insikten att ni inte skall riva upp avtal. Det är en fördel för samarbetet på arbetsmarknaden att ni agerar så och inte kräver att avtal skall rivas upp. Sammanfattningsvis vill jag anföra att samtliga dessa reservationer betyder mindre resurser till de statligt anställda. De föreslagna utformningarna av åtgärderna försämrar för de anställda. Jag tror att de ur samhällsekonomisk synpunkt inte på sikt innebär besparingar utan snarare tvärtom större utgifter. Samtliga dessa åtgärder avser förebyggande insatser på arbetslivets område. Herr talman! Avslutningsvis kan jag inte frigöra mig från tanken att intresset för att privatisera en del av utbildningen finns bakom dessa ståndpunkter — som mer eller mindre väl dolda motiv.
Herr talman! Jag förstår inte hur Gustav Persson kan få det till att vi vill försämra för de anställda och minska resurserna. Den första reservationen handlar om att det finns reserverade medel på 16 miljoner som inte har använts, eftersom de inte har behövts. Om denna nämnd nu börjar röra på sig och skall se efter hur den kan göra av med pengarna finns det alltså 16 miljoner att ta av. Om det behövs mer i framtiden får vi väl resonera om det tänkbara anslaget. När det gäller SIPU, statens institut för personalutveckling, skall dess verksamhet, oavsett om den bedrivs i landet eller utanför landet, ha en så hög kvalitet som möjligt. Och kvalitet, Gustav Persson, får man genom konkurrens — kvaliteten garanteras t.o.m. av konkurrens. Det kan väl Gustav Persson inte ha något emot. De två sista meningarna i det särskilda yttrandet har vi tidigare framfört i reservationer och särskilda yttranden.
Herr talman! 16 miljoner är inte särskilt mycket om det skall göras insatser för en stor del av lärarkåren i Sverige, utan det är en mycket liten summa. Jämfört med kostnaderna för sådana här insatser på avtalsområdet är det här en ytterst liten summa, Alf Wennerfors. När det gäller SIPU har ingen, såvitt jag förstår, framfört att det inte är kvalitet på utbildningen. De statliga myndigheterna kan gå dit och få utbildning, men de behöver inte göra det om de inte vill. SIPU har en så stor efterfrågan från utlandet att man inte ens törs ta emot den på grund av att organisationen inte är så stor att man klarar det, och det visar väl att SIPU har utvecklad utbildning, som många tycker är bra.
Herr talman! Jag måste bara påminna Gustav Persson om den första reservationen och trygghetsfonderna för lärarna. Parterna var väl inte riktigt säkra på hur mycket som skulle behövas, men de kom överens om att föreslå att 4 miljoner skulle avsättas. Det visar sig några år senare att pengarna inte alls går åt och att det t.o.m. blir en reservation på 16 miljoner. Då måste väl också Gustav Persson inse att det skulle räcka med 1-2 miljoner, i stället för de 4 som ni envisas med att föreslå.
Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att parterna först nu har börjat förhandla om dessa frågor. Att det har blivit en reservation beror på att verksamheten inte har kommit i gång. I det perspektivet är t.o.m. 16 miljoner mycket litet, när man nu börjar göra insatser.

Herr talman! För inte så många år sedan var Europakonventionen liksom kommissionen och domstolen i Strasbourg nära nog okända begrepp för den svenska allmänheten. I dag är läget annorlunda. Många skulle vilja påstå att allt började med den fällande domen i dets.k. Sporrong-Lönnroth-målet i september 1982. Men det är, herr talman, bara delvis sant. Ursprunget till de fällande domarna — som har fått stor publicitet inte bara i Sverige —, de framtvingade förlikningarna och skadestånden ligger iden utveckling på lagstiftningsoch rättstillämpningsområdet som kulminerade i det s.k. lidbommeriet under 1970-talet. Den syn på individens integritet och rättigheter som då kom till uttryck skilde sig markant från synen i stora delar av Västeuropa. Nu har ju svenskar en benägenhet att döma omvärlden efter hur det är här hemma. Vår så omtalade och omskrutna internationalism är en ganska tunn fernissa. Vad som hänt i Strasbourg har varit en nyttig påminnelse för självgoda svenskar. Reaktionen på utvecklingen i Strasbourg har varit avslöjande för många tänkesätt. Jag interpellerade två justitieministrar om vilka slutsatser vi i Sverige skulle dra av Sporrong-Lönnroth-målet. Den förste, Ove Rainer, medgav att många problem fanns och gav uttryck för en viss medvetenhet om detta och att man borde se närmare på följderna av Sporrong-Lönnrothdomen. Men under ett år hände ingenting. Jag interpellerade en gång till. Rainer avgick mellan det att interpellationen hade framställts och svaret skulle lämnas. Sten Wickboms första framträdande i riksdagen var när han svarade på min interpellation. Hans svar var direkt nonchalant och gick ut på att han inte tyckte att det fanns anledning att säga eller göra något. Detta var det i särklass torftigaste interpellationssvar som jag hade hört lämnas i kammaren. Jag gick omedelbart och framställde interpellationen på nytt och fick till slut litet mera besked om hur regeringen såg på den uppkomna situationen. Men i sak nonchalerade man utvecklingen, och ingenting hände på ett bra tag. Sedan kom ett antal fällande domar och förlikningar. Nu har regeringen tvingats lämna en proposition som berör Europakonventionen och rätten till domstolsprövning i Sverige. En ny ordning kommer som ger möjlighet till överprövning i regeringsrätten av vissa beslut som regeringen och andra myndigheter meddelar i förvaltningsärenden. Beslut av regeringen kan helt enkelt överprövas av annan myndighet. Frågan är nu om det lagförslag som vi förhoppningsvis trots allt skall anta uppfyller konventionens krav. Jag tror inte det. Regeringen har inte gjort mer än ett minimum. Slutet på det hela torde bli att man måste återkomma inom en nära framtid till riksdagen efter att om igen ha blivit vederbörligen avbasad i Strasbourg. Detta är olyckligt. Vi har tillträtt konventionen, och vi har all anledning att hålla fast vid våra åtaganden. Visserligen hörs det gnäll från kanslihuset över konventionens innehåll och dunkelt tal om att vi kanske borde frånträda, men alla vet att detta inte är realistiskt. Ett frånträdande eller en vägran från svensk sida att uppfylla konventionsförpliktelserna skulle väcka en internationell skandal. Det räcker enligt min mening med det som redan har skett, t.ex. att Olof Palme vid ett besök i Strasbourg kallade Europadomstolen ”en lekstuga för Gustaf Petrén”. Det var ett uttalande som noga uppmärksammades, inte bara i Strasbourg utan runt om i Europa, och som sannerligen inte stärkte respekten för vårt land. Vi får aldrig glömma bort att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är till för att skydda enskildas rättigheter och frihet. Det finns nämligen på sina håll en benägenhet att betrakta konventionen som ett instrument för att bara kritisera Sverige. Ingenting kan vara felaktigare. Det är enskilda människor det gäller, och uttalandena från regeringshåll, eller från socialdemokrater som Carl Lidbom, är djupt avslöjande för hur man ser på enskilda människors rättssäkerhet. Det är faktiskt så att vårt rättssystem ibland leder till att enskilda människor råkar djupt i kläm utan möjlighet att få hjälp inom det svenska rättssystemets ram. Det är detta som är kärnpunkten. Många problem skulle kunna undvikas med en annan inställning till enskilda människors rättigheter. Det finns därför i och för sig anledning att avslå propositionen och be regeringen återkomma med ett nytt och bättre förslag. Detta skulle emellertid innebära att de förslag av positiv natur som trots allt finns i propositionen skulle stoppas, och därför har vi från moderat håll inte yrkat avslag på propositionen utan i stället på ett antal punkter lagt reservationer. Vilka de är framgår av betänkandet. Vi tror inte att vissa nämnder kommer att godtas som ”domstolar” av Europakommissionen och därmed uppfylla konventionens krav. Här vill vi ha en ändring. Vi vill ha en utökad möjlighet till muntlig förhandling, något som man fäster stor vikt vid i Strasbourg. Vi tycker också det är rimligt att ha en fullföljdshänvisning så att människorna ges kännedom om och möjlighet att utnyttja den nya besvärsmöjligheten. Man riskerar att i slutänden mista sin rätt att klaga hos Europarådskommissionen, om man inte vet den nya gången i Sverige. Vidare anser vi det väsentligt att frågan om ett införlivande av Europakonventionen i svensk rätt utreds.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

Herr talman! Folkpartiet tycker att det är bra att medborgarna genom Europadomstolen har en säkerhetsventil som innebär att de kan få sin sak prövad i ett internationellt forum. Det är också bra för Sverige, som i många avseenden är provinsiellt, att få sina lagar och tillämpningen av dem granskade och genomlysta i ett internationellt rättssystem. Det bidrar till att inte göra oss hemmablinda. Vi i folkpartiet har svårt att förstå dem som inte tycker att Sverige har någonting att lära av någon annan. Vi förstår inte dem som tror att det är bra om vi avskärmar oss från inflytande utifrån. Den som tror att vi i dag skulle kunna stänga våra gränser för internationell påverkan inom rättstillämpningen har inte stor kunskap om varifrån vi fått våra grundläggande idéer och vår rättstradition. Vi skall försöka att glömma lekstugediskussionen om Europadomstolen, men trots det är det inte utan att man vid olika tillfällen hos socialdemokratin kan spåra en rädsla för och en direkt ovilja mot att ta Europadomstolen och Europakonventionen på riktigt allvar. Det avspeglas också i det förslag vi nu fått från regeringen. Socialdemokraterna föreslår minsta möjliga anpassning för att söka blidka domstolen och ministerrådet. De flesta domarna i domstolen har handlat om de klagandes rätt att få sin sak prövad inför domstol i stället för hos olika förvaltningsmyndigheter. Nu införs alltså en möjlighet till en överprövning hos regeringsrätten av regeringens eller andra myndigheters beslut i förvaltningsärenden. Det är mycket oklart huruvida detta räcker för att uppfylla kravet på domstolsprövning i artikel 6 i konventionen. Vi har inte velat motsätta oss förslaget men är ytterst tveksamma till om det löser medborgarnas problem. Det finns en påtaglig ovilja hos socialdemokraterna mot att ta ett rejält tag i dessa frågor. Vi har från folkpartiets sida föreslagit ett åtgärdsprogram på flera fronter men vi har inte fått stöd för det i utskottet. Folkpartiet har under en följd av år föreslagit att enskilda skall få möjlighet att få rättsenligheten i förvaltningsbeslut domstolsprövade genom s.k. rättsbesvär. När vi har fört fram det kravet har det gällt hela förvaltningssektorn. Det av regeringen nu föreslagna överprövningsinstitutet begränsar kraftigt antalet ärendetyper. Den nu föreslagna överprövningen är ett steg i rätt riktning mot folkpartiets förslag, men det räcker inte. Den andra delen i programmet kräver att ett väsentligt större antal beslut skall flyttas från myndigheterna till domstolarna. I Sverige avgörs ett osedvanligt stort antal ärenden av regering eller förvaltningsmyndighet som sista instans. I många fall skulle en förvaltningsdomstol kunna vara sista instans i stället. Vi önskar en systematisk genomgång av den typen av ärenden. Någon sådan har inte gjorts i utredningen, och moderaterna och vi har tvingats reservera oss i utskottet. Den tredje delen i programmet går ut på att avreglera så att myndigheterna inte behöver fatta några beslut alls. Då undanröjs ju risken att över huvud taget komma i konflikt med några bestämmelser i Europakonventionen, och vi behöver inte bekymra oss om huruvida det skall vara en myndighet eller en domstol som skall fatta besluten. Det finns en rad tillståndsprövningar som omedelbart skulle kunna avskaffas helt eller delvis. Det gäller bl.a. förköpslagen, jordförvärvslagen, etableringstillstånd för läkare och tandläkare och liknande, yrkestrafiklagen och lagen om biluthyrning. Flera av dessa lagar är obehövliga och en nagel i ögat på många medborgare. De har dessutom förorsakat lidande för många människor på grund av en fyrkantig och ibland felaktig tillämpning av lagarna. Tillämpningen av dem har också förorsakat många anmälningar till Europadomstolen. Ett genomförande av ett sådant här program skulle öka rättssäkerheten i Sverige, och vi skulle på allvar ta tag i den kritik av vårt system som ligger i Europadomstolens utslag. Det är ju en av märkligheterna med regeringens förslag att regeringen inte har utarbetat det för att öka rättssäkerheten, utan det handlar bara om att i något slags formell mening försöka uppfylla konventionskraven. Vi har också haft synpunkter på det nu framlagda förslaget. Vi tycker det görs märkliga undantag för vissa myndigheter från att omfattas av överprövningsmöjligheten. Regeringen försöker göra om ett antal nämnder och myndigheter till domstolar. Det är högst tvivelaktigt om Europadomstolen skulle godkänna dessa kvasidomstolar som domstolar i konventionens mening. Dessutom tycker vi att det bör finnas ökade möjligheter till muntlig förhandling i regeringsrätten och att utslag i domstolen skall vara vägledande för svenska myndigheter. Det är rimligt att om någon t.ex. tilldömts skadestånd i domstolen så skall andra svenska medborgare som behandlats på samma sätt också kunna få det. Herr talman! Det är en lång kö av förtvivlade människor som ringlar framför Europakommissionens och domstolens dörrar. Jag har träffat några av dem. Några är starka och stidslystna, andra kuvade men fortfarande med ett visst hopp. Men allra värst är det att träffa dem som givit upp, som hamnat mellan två stolar och inte ser någon väg ut och inte orkar driva sin sak vidare. Kampen för en ökad frihet, för mindre av regleringar och tvång och ännu bättre rättssäkerhet är en kamp för de många människorna i Sverige. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 7, 9, 10 och 11.

Herr talman! Från centerpartiets sida har vi år efter år krävt utredning och förslag om möjlighet till domstolskontroll av sådana förvaltningsbeslut som nu inte kan bli föremål för prövning av domstol. Vi har därvidlag inte enbart sneglat på utslagen i Europadomstolen, utan vi har sett detta som en viktig rättssäkerhetsfråga över huvud taget. Det är ju i de flesta länder vanligt att även förvaltningsbeslut kan prövas i domstol. Vi tycker att vi borde undersöka om det inte finns skäl att lämna vår månghundraåriga ordning med förvaltningsbeslut för att övergå till det som är mer vanligt utomlands. Vi har uttryckt den meningen att vi tror att detta skulle öka rättssäkerheten helt allmänt. Det har också länge stått klart att om vi skall kunna leva upp till den tolkning av Europakonventionen som domstolen numera har gjort i en rad fall är det också av det skälet nödvändigt att ändra den svenska ordningen. Vi har, som här redan nämnts, blivit fällda flera gånger, i en hel del fall uteslutande, kan man säga, av det skälet att den klagande inte har haft chansen att få sin sak prövad av domstol. Det är alldeles uppenbart att vill vi fortsätta och vara med, och vill vi bli respekterade för att vi tar hänsyn till konventionen måste vi anpassa vår lagstiftning. Vi har nu fått ett förslag från regeringen som är avsett att tillgodose centerkravet i denna senare del. Vi har i vår motion sagt att vi under förhandenvarande omständigheter accepterar den ordning som har föreslagits, eftersom ett avslag av propositionens förslag skulle innebära att hela frågan skjuts på framtiden. Det tycker vi inte att vi vill medverka till. Samtidigt har vi naturligtvis noterat att det är tveksamt om den ordning som nu föreslås, dvs. med möjlighet att på vissa villkor gå till regeringsrätten, är till fyllest om man ser till de krav som ställs i Strasbourg. Men det beslut som nu kommer att fattas bör, tycker vi, då inte föranleda att vi hejdar utvecklingen på det här området. En brist i det förslag som lagts fram är nämligen att det inte har föregåtts av någon ordentlig utredning. Det har inte företagits någon ordentlig analys av de domar som har fällts i Europadomstolen mot Sverige och mot många andra länder — vi är ju inte ensamma om att bli fällda i Europadomstolen. Man borde ha gjort en kvalificerad analys av de domarna, menar vi. Vidare borde man ha tagit upp till granskning den ordning som man har i en hel del andra länder, bl.a. våra nordiska grannländer Danmark och Norge, och sett om vi inte där kunnat få ledning för en allmän reformering av vårt system på det här området i syfte att, oavsett om det krävs av Europakonventionen eller ej, öka rättssäkerheten i vårt land. Vi har därför i vår motion krävt att man här skall gå vidare med utredningsverksamhet, och det kravet återkommer i kortfattad form i reservation nr 4, som för vår del är den av våra reservationer i utskottsbetänkandet som vi fäster störst vikt vid.

Även från regeringens sida inser man således att det kan finnas behov av en översyn inom en ganska nära framtid, och då tycker vi att det skulle vara illa om den översynen inte grundade sig på en genomgång av det slag som vi har krävt i vår motion. Sedan kan man helt allmänt säga att vår anslutning till Europakonventionen och accepterandet av utslagen i kommissionen och i domstolen inte är utan problem. Jag tror att man bör föra en litet mer allsidig diskussion om de problem som kan uppkomma i framtiden på andra punkter än de rent formella, som vi här i huvudsak — på grundval av propositionen och utskottsbetänkandet — uppehåller oss vid. Det är ju alldeles givet att Europakonventionen delvis grundar sig på en annan rättstradition än den vi har. Det är naturligtvis inte givet att den rättstraditionen i alla avseenden är överlägsen vår. Jag måste säga att jag har blivit litet ängslig när jag har sett utslagen i en del s.k. barnhämtningsfall — den som läser de resonemang som ligger till grund för dessa utslag finner det uppenbart att man här grundar sig på en annan syn på barnets ställning i samhället än vi har. För min del tycker jag att det inte har varit så lyckligt att regeringen i ett par fall har gått med på förlikningar. Det innebär att argumentationen i de fallen så att säga blir hemligstämplad och att man inte får någon slutlig domstolsprövning av dem. Det hade kanske varit bättre om man hade låtit det gå ända till domstolsprövning, så vi hade fått ett dokument att studera. Nu har vi fått ett sådant när det gäller det s.k. fallet Olsson. Det är i sig ganska intressant — domstolsutslaget i sig underkänner inte den svenska lagstiftningen och underkänner i stort sett inte heller domstolarnas agerande i frågan. Däremot finner man att verkställigheten av besluten av de sociala myndigheterna och domstolarna inte varit tillfredsställande. Barnen har placerats fel enligt synen i domstolsutslaget. Men helt allmänt är det klart att det kan uppstå kollisioner av det här slaget. Familjerätten är ju mycket starkt betonad i Europakonventionen. Det är klart att vi här i Sverige också bör hålla på familjen — och det gör jag. Men vad vi i vårt land har lyft fram alldeles speciellt när det gäller det rättsliga skyddet är skyddet för barnen. Det har då med anledning av de utslag och förlikningar som gjorts i vårt land uppstått en viss diskussion om hur man skall förhålla sig i de här fallen. Vårt förhållande till Europakonventionen och den domstolsorganisation som finns är kanske, vill jag säga, inte så okomplicerat som man skulle kunna tro om man lyssnar till Anders Björck och Birgit Friggebo. I anslutning till föreliggande förslag och i anslutning till de motioner som har väckts har man återigen lyft fram tanken att man skulle inordna Europakonventionen i den svenska grundlagen — vi skulle här så att säga få dubbla grundlagar. Jag måste säga att jag av olika skäl är mycket skeptisk till den tanken. Jag menar för min del — det har vi från centerpartiets sida flera gånger 127 framhållit i motioner och från kammarens talarstol — att det är viktigt att vi har en grundlag som är så klar, redig och lättydd som möjligt. Vi har också här i riksdagen krävt att vi skall utreda de bestämmelser i grundlagen där vi här i kammaren har tvistat om grundlagens relevans. Vi har tyckt att det är olyckligt att vi skall invecklas i sådana tvister. Det är alldeles uppenbart att om man inordnade Europakonventionen i den svenska grundlagen, skulle vi direkt få ett oändligt antal fler sådana tvister här i Sverige. Det är ju inte så, som en del tycks tro, att Europakonventionen är något glasklart, enkelt dokument. Den utveckling som har skett under senare år visar också att den kan tolkas på olika sätt. När vårt land anslöt sig till konventionen, ansåg man från svensk sida — jag var inte med då — att den svenska lagstiftningen väl korresponderade med Europakonventionen. Man gjorde något undantag på undervisningsområdet, om jag inte missminner mig. Annars ansåg man inte att det var något problem. Därefter har den ena tilläggskonventionen efter den andra antagits, och vi har ansett att vi utan vidare kunnat ansluta oss till dem. Sedan inträffar då det att domstolen gör en prövning på ett sätt som inte utan vidare kunnat förutses. Det kan domstolen naturligtvis göra, eftersom Europakonventionen är så pass allmänt hållen i de olika paragraferna, dvs. det blir till slut domstolen som bestämmer vad som är det reella innehållet i konventionens bestämmelser. Så jag tycker att det beslut som vi fattar i dag egentligen borde vara inledningen till en mera genomgripande analys, debatt och utredning utan skygglappar. Vi måste naturligtvis anpassa oss efter en konvention som vi har anslutit oss till, men vi måste under alla omständigheter försöka analysera vad detta innebär och vilka konsekvener det får för vår uppfattning på en del viktiga områden. Trots att vi tillstyrker själva huvudförslaget i propositionen, har vi olika reservationer. Jag har redan nämnt en som jag tycker är viktig från centerpartiets synpunkt, nämligen att vi skall gå vidare och sätta i gång ett seriöst analysarbete på det här området. Sedan finns det en del brister i förslaget som sådant, i varje fall en del inslag som har ansetts kunna vara brister av sådant slag att förändringen inte kommer att godtas av kommissionen och domstolen. Här har vi från centerpartiets sida anslutit oss till motionskrav från moderaterna och folkpartiet. Det gäller reservationerna 1 och 2. Vad beträffar andra krav som kan ställas i det här sammanhanget är det klart att helt allmänt är det bra om vi kan flytta över beslut från regeringen till förvaltningsmyndigheter, om vi kan över huvud taget rationalisera det svenska regelsystemet. Det är en fråga som vi har haft uppe i andra sammanhang, där jag har haft möjlighet att vara ganska utförlig i min argumentation, så jag skall inte fullfölja den vid det här tillfället. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till de reservationer som Bengt Kindbom och jag finns med på.

Herr talman! Självklart är det bra att det finns en Europakonvention om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Och självklart skall vi följa den konventionen och respektera de beslut som kommissionen och domstolen i Strasbourg kommer fram till. Men samtidigt måste jag säga att jag ser med stor oro på att kommissionen och domstolen ger sig in på allt fler områden, också sådana där det finns skilda politiska och nationella värderingar och som inte i egentlig mening gäller de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna. Det handlar om ekonomiska frågor, där den svenska riksdagen kan vara delad i två läger och där jag tycker att de svenska väljarna snarare än Europadomstolen bör vara skiljedomare. Expropriationslagstiftningen är en sådan fråga där jag ifrågasätter Europadomstolens kompetens att bedöma hur vi skall bära oss åt här i Sverige. En annan fråga är barnens rättigheter i vårt land. Vi har en lagstiftning som skall skydda barn som far mycket illa och svårt skadas. Det förekommer tyvärr, som vi alla vet, alltför många sådana fall. Det finns länder där barnens rättigheter väger mycket lätt i jämförelse med föräldrarnas. Hos oss har vi mer eller mindre framgångsrikt försökt balansera barnens och föräldrarnas rättigheter. Det är en mycket svår fråga, men jag är inte övertygad om att en aldrig så lagfaren turkisk domare i Europadomstolen är mer kompetent att avgöra hur man skall balansera den här frågan än demokratiskt valda organ eller myndigheter i vårt eget land. Jag noterar, herr talman, med stort intresse och sympati Bertil Fiskesjös synpunkter på den frågan, som är en komplicerad fråga.

En konvention och en domstol som blir ett tillhygge i en snäv partipolitiserande debatt i Sverige mellan arbetarpartierna och de borgerliga partierna i stället för att vara ett konsensusskapande organ kring de grundläggande mänskliga och demokratiska frioch rättigheterna förfelar sitt syfte. Då försvagas domstolens auktoritet, och då riskerar kampen för de grundläggande mänskliga och demokratiska frioch rättigheterna att skadas. Jag skall inte, herr talman, kvälja dom här från talarstolen. Sverige har förlorat några mål inför domstolen, och det finns delar av vår lagstiftning som lär stå i mindre god överensstämmelse med Europakonventionen. Från vpk:s sida tycker vi att regeringens förslag om hur man skall anpassa vår lagstiftning till Europakonventionen är i huvudsak väl avvägt. Den borgerliga kritiken mot propositionen tycker vi är obefogad. Vi i vpk har försökt att sakligt studera och bedöma de borgerliga motionerna. På en punkt har vi tagit intryck. Vi har funnit att den moderata partimotionen i ett avseende har fog för sig. Det gäller kravet att avgöranden som kan bli föremål för rättsprövning skall vara försedda med besvärshänvisning. Det borde vara en självklar del av myndigheternas serviceskyldighet, anser vi, att den som enligt den nya ordningen kan begära domstolsprövning av ett beslut skall underrättas om detta i samband med beslutet. Utskottet säger att frågan måste ägnas stor uppmärksamhet framöver. Men varför inte i stället på en gång bifalla det rimliga yrkandet i motionen? Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 3 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bo Hammar har redovisat en kritisk syn på Europadomstolens eventuella utslag om Sveriges lagstiftning och vår politiska rätt att fatta olika beslut här i Sverige. Han delade ut några allmänna slängar om när det kunde vara farligt att inkräkta på vår suveränitet. Han nämnde därvid ekonomiska frågor. Såvitt jag känner till har domstolen värjt sig för att ta ställning just i frågor som kan beröra politiska värderingar eller valet av ekonomiska system i de olika länderna. Jag har inte sett någon tendens till att domstolen gått i en sådan riktning. Bo Hammar nämnde expropriationer. Domstolen godtar expropriation som medel. Vad man har haft synpunkter på är att expropriationshot kan ligga som en död hand år ut och år in över en fastighet eller ett markstycke. Man bör ha vissa tidsgränser inom vilka myndigheterna kan fullfölja expropriationen. Förfaller dessa kan man återkomma och aktualisera expropriation igen. Är det något fel i detta? När det gäller barnomhändertaganden har domstolen sagt att den svenska lagstiftningen uppfyller konventionens krav. I något utslag har man kritiserat tillämpningen. Har det enligt Bo Hammars uppfattning varit något fel på domstolens hittillsvarande utslag när det gäller omhändertagande av barn? Har de inkräktat på den svenska synen på att barnen är viktiga i familjelivet? När det gäller ett utslag i ett mål om barnomhändertagande var det faktiskt Turkiet som stödde Sverige, när Sverige försökte försvara de beslut som hade tagits här och som vårt land sedan blev fällt för i domstolen. Försök inte att skrämma oss med uppgifter om att andra länder skulle ha stött Sveriges mening i vissa frågor!
Herr talman! Det är oerhört viktigt att vi har en bred samstämmighet kring de grundläggande frågorna om mänskliga fricoh rättigheter och om de demokratiska rättigheterna, pressoch yttrandefrihet och många andra rättigheter, som jag inte behöver räkna upp här. Det är också bra att vi är anslutna till internationella konventioner som reglerar dessa rättigheter. Härigenom kan vårt handlande prövas, och vi kan också fällas om vi skulle bryta mot konventionernas principer. Men problemet uppstår om en internationell domstol ger sig in på andra frågor, som är politiskt mera kontroversiella och som vi som olika partier har skilda synpunkter på, t.ex. ekonomiska frågor, expropriationslagstiftning och andra bedömningsfrågor. Jag tror att det under sådana förhållanden blir mycket problematiskt, och jag tror att domstolens auktoritet då skadas, som jag sade tidigare. Jag tror också att hela denna tanke om samstämmighet om grundläggande principer, som vi internationellt kan reglera i konventioner och avtal, då försvagas. Jag skall inte gå in på enskilda fall av barnomhändertaganden, men det gäller komplicerade frågor som kan föranleda olika värderingar. Jag tycker Prot. 1987/88:99 kanske inte att Europadomstolen skall fördjupa sig alltför mycket i sådana — 13 april 1988 frågor och säga att ett visst handlande är rätt eller fel. Det gäller svåra avvägningsfrågor, där vi har olika traditioner i olika europeiska länder. Till slut måste jag ge Birgit Friggebo en poäng: jag trodde faktiskt att den turkiske domarens ställningstagande var ett annat — på den punkten hade jag inte läst på ordentligt.
Herr talman! Jag tycker att det verkar som om Bo Hammar över huvud taget inte har läst på. Jag frågade honom om han anser att det varit något fel i de domstolsutslag som vi har sett hittills. De har inte varit särskilt många, och man kan därför faktiskt försöka bilda sig en uppfattning genom att läsa dem. Bo Hammar säger att han tror att det kan vara bekymmer eller att det kanske kan bli bekymmer, och det är inte särskilt mycket till stöd för alla de människor som faktiskt har drabbats av felaktiga beslut här i Sverige och som vänder sig till domstolen. Det är en ganska viktig politisk attitydfråga huruvida man hela tiden försöker att värja sig genom att säga att det kanske är bekymmersamt och kanske farligt att vi skall ha den här möjligheten för enskilda människor att få sin sak prövad eller huruvida man faktiskt menar att det är bra att de kan få gå till denna domstol.
Herr talman! Jag har här sagt till Birgit Friggebo att jag inte tycker att det är så fruktbart att i detalj diskutera de enskilda fallen. Jag har också sagt att jag inte riktigt kan förstå varför Europadomstolen skall syssla med vissa frågor av typen Sporrong-Lönnroth-målet och omhändertagandet av barn. Jag tycker inte att det är en rimlig ordning att vi skall ha en Europadomstol och en kommission för mänskliga rättigheter som ägnar sig åt denna typ av frågor. Domstolen bör i stället syssla med frågor som gäller de grundläggande mänskliga och demokratiska frioch rättigheterna, som de flesta av de europeiska länderna är överens om.